Fru talman! Det blir lite svårt när Matz Hammarström inte kan svara på mina frågor, men låt mig svara på Matz Hammarströms frågor till mig när det gäller krishanteringen. Vad det handlar om när vi nu inleder både en förebyggande verksamhet, en civil krishantering, och en militär krishantering är att vi ska kunna reagera i tid. Hinner vi inte reagera i tid måste vi också ha en militär kapacitet, men den ska användas på ett sådant sätt att den inte står i strid med Sveriges alliansfrihet eller med Natomedlemmars intressen. Vi skiljer ut det nationella försvaret, territorialförsvaret och militär krishantering.

Det är den typen av möjligheter som EU nu bygger upp. Det är viktigt för freden i Europa, och det är även viktigt att vi kan ställa sådana här styrkor till FN:s förfogande för att kunna agera i militära konflikter. Jag hade också tänkt fråga Matz Hammarström vad han säger till medborgarna i alla de länder i Östeuropa som nu vill bli medlemmar i EU. Hur förklarar han för dem att Miljöpartiet samtidigt vill att Sverige ska gå ut ur EU? Och vem skulle ha kunnat driva klimatpolitiken om inte EU hade funnits? Det hade inte ens existerat ett Kyotoprotokoll utan EU. Det hade inte funnits några strängare försurningsregler som skyddar svenska skogar och svenska sjöar från utländska utsläpp om inte EU hade funnits. Klimatpolitiken och försurningspolitiken är bara två exempel.

Fru talman! Jag håller gärna med utrikesministern om att det blir lite stökigt att föra en debatt med Matz Hammarström när han inte kan eller möjligen inte vill debattera. Jag vill också säga ytterligare en sak som berör utrikesministern. Det måste vara lite stökigt att från talarstolen ständigt höra miljöpartister säga att om utrikesministern inte uttrycker sig på rätt sätt, äventyras det rödgröna samarbetet. Jag har inget emot att den diskussionen förs, men jag kan förstå om regeringen tycker att detta är lite trist. Det kan naturligtvis också återspegla en politisk situation. Matz Hammarström tar upp miljöfrågorna och säger att Miljöpartiet vill vara flitigt och flinkt i EU arbetet i dag därför att vi är med i EU. Han för fram en principkritik mot överstatligheten, och det är här som Matz Hammarström får bekymmer. Han säger å Miljöpartiets vägnar med rätta att miljöfrågorna kräver överstatlighet. Samtidigt vill man lämna EU därför att det är överstatligt. Som vanlig enkel medborgare har man lite svårt att förstå denna intellektuella härdsmälta. Hur får man detta att gå ihop? Vilket berättigande har man för sin principkritik? Jag håller med Matz Hammarström om att miljöfrågorna kräver överstatlighet, och det är därför som vi behöver ett starkt och välordnat EU, som kan bita ifrån sig i de för mänskligheten viktiga frågorna.

Fru talman! Dagens debatt har visat att det finns en gemensam syn på ordförandeskapet och även en gemensam syn på utvidgningen. Jag tycker att det är positivt och glädjande. Jag tror också att den gemensamma synen på utvidgningen är ett skäl till att Sveriges medborgare är de som är mest positiva i hela Europa till att Öst och Västeuropa nu återförenas. Vi har bl.a. ett väldigt aktivt vänortsarbete och lokalt partiarbete. Vi har också många aktiva skolor och kommuner att tacka för denna positiva syn på utvidgningen. Det är bra att den är förankrad i alla svenska partier. Vi kan också se att det finns skillnader. Vi har här i debatten fått höra att det finns olika sätt att se på sysselsättningssamarbetet. Moderaterna skiljer ut sig genom att inte vilja ha ett samarbete om sysselsättningen. Marknad ja - samarbete kring jobben nej. De ideologiska skillnader som vi ser i den nationella debatten finns också i EU-samarbetet och i EU debatten. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att ha en spännande Europadebatt. Det är viktigt för debattens skull att vi inte alltid har samma uppfattningar utan att det också finns frågor där vi kan fortsätta debatten.

Herr talman! Vi hann inte riktigt med i det förra replikskiftet att klarlägga ansökarländernas rätt att stå utanför EMU. Men jag tolkade faktiskt formuleringen så, även om hon sade att hon inte vill att de ska stå utanför, att hon anser att de har den rätten. Då kan kanske någon senare företrädare för regeringspartiet klarlägga om jag har missuppfattat den saken. Sedan fick jag heller aldrig något svar på frågan om artikel 133. Jag är helt enkelt så fräck att jag tolkar det så att regeringen inte tänker tillåta en sådan öppning att vi får se ett nytt MAI-avtal.

Herr talman! Eftersom utrikesministern har förbrukat sin tid vill jag vara generös och önska regeringen lycka till under ordförandeskapet och uttala en livlig förhoppning om att den öppenhet som det har talats om här kommer att prägla ordförandeskapet under detta halvår i Sverige visavi samhällsdebatt och politiska partier.

Herr talman! Jag och vi i Centerpartiet tror, liksom många av dem som har deltagit i debatten - så även utrikesministern - på en stark utveckling för den europeiska unionen, där Sverige inte minst under ordförandeskapet, som jag hoppas blir lyckosamt, ska spela en viktig roll. Jag tror att det avgörande i det arbetet och i arbetet som kommer är att ordförandeskapet görs till hela svenska folkets angelägenhet - att det inte bara är regeringens eller riksdagens verksamhet och angelägenhet, utan att det är hela svenska folkets. Det kommer att kräva stora insatser från regeringens sida och en stor öppenhet om man ska få folkrörelser, organisationer, företag och inte minst enskilda människor i Sverige att just känna delaktighet i det som sker. Hanteras det på rätt sätt, och slipper vi ett ordförandeskap som består av många långa svarta bilar som far den svenska landsbygden förbi, tror jag att det finns förutsättningar för ordförandeskapet att också lägga grunden för en fortsatt bra utveckling i EU och för det svenska deltagandet i EU. Jag hoppas verkligen att regeringen tar till vara dessa möjligheter. Förutsättningarna finns. Man får väl önska lycka till.

Herr talman! Jag har inte svarat Lennart Daléus. Han har två gånger ställt frågor till mig. Anledningen till att jag inte svarade på den andra frågan var helt enkelt att jag inte riktigt visste svaret. Han påstod nämligen att Gudrun Schyman skulle ha sagt att hon hoppades på att det inte skulle hända någonting i Nice och att man inte skulle komma fram till något som helst beslut. Jag ville kontrollera saken, och nu har jag gjort det. Det var naturligtvis fel. Så har hon inte sagt. Vi kommer i själva verket att överlämna en rad synpunkter och idéer om vad vi vill ska hända i Nice till utrikesministern och till regeringen. Det är kanske detta som varken Daléus eller Leijonborg eller någon av de andra som har angripit oss har förstått. Man kan faktiskt både arbeta på att förändra hela EU-systemet i grunden och vara djupt kritisk mot hela systemet och samtidigt verka för att det ska hända någonting konstruktivt. Det är inte märkvärdigare än att ni folkpartister, som i själva verket vill avhända er väldigt mycket av makten här i riksdagen och överge den till en federal förbundsstat, här i riksdagen arbetar för att göra saker och ting bättre. Det är likadant med Centerpartiet. Kom ned på jorden och tänk efter.

Herr talman! Vi får fortsätta att försöka kontrollera vad Gudrun Schyman säger, även om det inte alltid är lätt. Men vi kan gemensamt gå till ett referat ur Sydsvenska Dagbladet den 4 november, som återfinns också i engelsk version i EU:s material. Gudrun Schyman säger att hon "would applaud a failure" i Nice. Ska man tolka det som att hon önskar EU och arbetet i Nice all framgång får man säga att hon använder ett språkbruk som vi inte brukar använda. Dessutom är detta det intryck man får av Vänsterpartiets förhållningssätt till EU, och inte verkar det direkt kärleksfullt.

Herr talman! EU:s dagliga arbete är det viktigaste fredsfrämjande arbetet för Europa. EU:s civila dagliga arbete ger länderna en samarbetsform, en trygghet och förtroende för varandra, som i sig skapar fred för Europa. EU skapades ju för att upprätthålla freden inom unionen. Framför allt gällde det för Tyskland och Frankrike, som flera gånger hade varit i krig med varandra. I nästan fyra decennier var detta tillräckligt. Men när det internationella samfundet FN misslyckades med att lösa sin uppgift som huvudansvarig för global fred och säkerhet blev det en väckarklocka för EU. Man beslutade att gå vidare och försöka stärka samverkan för att säkra freden också utanför unionens område. Det här tycker jag, till skillnad från Matz Hammarström, var ett väldigt klokt beslut. Det började med att man inrättade den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken. Därefter beslutade man också att bygga upp strukturer för en krishantering. Det skedde efter ett initiativ från Sverige och Finland, och man fick in de s.k. Petersbergsuppgifterna i Amsterdamfördraget. Det var förstås kriget i Bosnien som var väckarklockan för EU. När man hade kriget så nära inpå unionens gränser var EU tvungen att agera när nu världssamfundet inte förmådde göra det. Sveriges långa erfarenhet av konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbete i FN ledde till att vi ville stärka det konfliktförebyggande arbetet och den civila krishanteringen i den här nya strukturen. Det här har regeringen framgångsrikt arbetat för. Vid Europeiska rådet i Feira uttalade man att EU:s krishantering ska stå på tre ben, nämligen konfliktförebyggande arbete, civil krishantering och militär krishantering. I debatten, också här i kammaren i dag, har man framför allt fokuserat på den militära krishanteringen, som om den skulle vara ett huvudnummer. Bo Lundgren tog upp den. Och Matz Hammarström uttryckte från ett helt annat perspektiv sina farhågor för att detta ska leda till en federal stat med ett försvar. Det är egentligen alldeles fel angreppssätt när man ska debattera EU:s krishantering, enligt min mening. Jag menar att det mest önskvärda naturligtvis är att vi kan bygga upp en struktur och en kultur för konfliktförebyggande arbete och en civil krishantering, så att vi kan agera tidigt och förebygga att väpnade konflikter bryter ut. Det är en svensk ambitionsnivå. Det är min förhoppning att den kommer att bli väldigt tydlig under det svenska ordförandeskapet. Alltfler av EU:s medlemsländer talar i dag också om nödvändigheten av att stärka den tidiga konflikthanterande kapaciteten. Det råder egentligen inte någon konflikt mellan militär och civil kompetens eftersom man kanske även vid tidig krishantering i syfte att undvika väpnade konflikter måste inkludera militär personal. Men det leder tanken helt fel att låtsas som om fredsframtvingande insatser skulle bli det vanliga som vi kommer att få se. Det är inte målet för socialdemokratisk EU-politik och inte målet för regeringens EU-politik. Jag har en känsla av att vi gemensamt säkert står bakom strävandena när det gäller att bygga upp de här andra strukturerna. Det är naturligtvis svårt, och det har sina problem. Det innebär att vi måste lära oss att tidigt analysera konflikter och se när det är möjligt att gripa in. Vi måste, som jag sade, införa en konfliktförebyggande struktur. Vi måste vässa instrumenten, och alla de åtgärder som finns i FN-stadgans artikel 33 måste utvecklas ytterligare. Vi ska stärka normsystemet, och vi måste samverka i det här arbetet med det akademiska samhället. Jag tror att det är viktigt att vi riksdagsledamöter faktiskt fokuserar på möjligheten att bygga upp ett nytt sätt att hantera konflikter, så att vi inte bara fastnar i debatten om det gamla konventionella sättet att lösa konflikter med militära medel. Det kan tyvärr, återigen, komma att bli nödvändigt. Men om vi lyckas i vår politik och står eniga bakom detta ska det inte behövas. Då ska inte det som inträffade i Bosnien och Kosovo behöva inträffa igen. Jag tror att det är en väldigt viktig psykologisk faktor att vi faktiskt inriktar oss på att det kan bli något nytt när nu EU bygger upp någonting. I ett nytt årtusende bör vi kunna ha en ny syn på konflikthantering över huvud taget. Det skulle spara mänskligt lidande och otroliga ekonomiska kostnader om vi kunde komma till start med en konfliktförebyggande kultur. Vi vet att vi fortfarande betalar för Bosnienkriget i form av återuppbyggnad. Kosovokriget kostade 800 miljoner kronor om dagen plus kostnaden för flyktingmottagande och återuppbyggnad för att det ska bli fred i regionen. Människors säkerhet ska vara utgångspunkten i vår politik, och vi främjar den bäst genom ett tidigt agerande, ett konfliktförebyggande arbete, en civil krishantering och genom att förebygga väpnade konflikter.

Herr talman! Först vill jag säga att jag helt håller med om det som Viola Furubjelke sade om att vi borde hitta andra sätt. Det nya är ju i så fall att hitta metoder för konfliktförebyggande arbete. Men min fråga till Viola Furubjelke är då: Är det inte precis tvärtemot som EU gör just nu, att man behåller de gamla militära strukturerna och bygger upp en militär organisation för att bemöta kriser på exakt samma sätt som man har gjort de senaste åren med en militär styrka? Petersbergsuppgifterna var ju något annorlunda än det som man nu håller på med. Det är den skillnaden som jag vill att Viola Furubjelke tydliggör. Kan inte Viola Furubjelke också se att det finns en skillnad mellan det som det talades om i Petersbergsuppgifterna och det som nu håller på att ske med den nya militära strukturen?
Herr talman! Sedan Sverige blev medlem i EU har man verkligen på ett helt nytt sätt fört in begreppen civil krishantering och konfliktförebyggande arbete. Detta har vunnit gehör i allt vidare kretsar. Alltfler regeringar talar nu också om civil krishantering och konfliktförebyggande arbete. Det är inte bara vår fråga längre. Sedan är det riktigt att man bygger upp den militära kapaciteten och att det går ganska fort därför att de militära strukturerna, den organisationen och den materielen finns där redan från början. Det är betydligt större utmaningar när man ska bygga någonting nytt. Men vår regering och flera andra regeringar kämpar för detta. Det var en enighet i Feira kring att det här skulle vila på de här tre benen. Det kommer an på oss och andra att nu utveckla detta till likställda delar av EU:s krishantering. Det är dessutom min uppfattning att det är viktigt att man har en militär kapacitet för att stödja de här verksamheterna men också för att kunna sätta kraft bakom orden om man skulle misslyckas. Vi hoppas naturligtvis att den inte ska behöva användas, men den militära strukturen är nödvändig i alla fall.
Herr talman! Det låter bra, Viola Furubjelke, men jag tycker att verkligheten ser lite annorlunda ut. Vad är det som regeringen just nu är på väg att besluta om? Jo, 1 900 militärer som ska ingå i den gemensamma militära styrkan och t.o.m. en ubåt. Än så länge har jag faktiskt inte sett något tydligt konkret förslag på hur mycket resurser som man är villig att avsätta för civil krishantering i form av duktiga människor som på ett tidigt stadium kan gå in och jobba förebyggande. Vilka resurser har den delen i förhållande till den militära delen? Vilken avsättning av medel gör regeringen i prioriteringen mellan de här båda delarna? Det är naturligtvis jätteviktigt att regeringen driver på i den här frågan. Men det måste föranleda att man faktiskt prioriterar den delen ekonomiskt före den militära delen.
Herr talman! Det är just en av huvudpoängerna i mitt resonemang att den civila krishanteringen och det konfliktförebyggande arbetet inte är lika resurskrävande, vare sig när det gäller uppbyggnaden eller användningen, som den militära organisationen och den militära strukturen är. Men den är ändå oerhört svår att genomföra, för den kräver ett helt nytt sätt att tänka. Den kräver att vi tar till vara den kunskap som finns i det akademiska samhället om fred, konfliktförebyggande och konfliktforskning. Den kräver att vi orkar och att vi, tillsammans med övriga EU-länder, förmår att etablera en konfliktförebyggande kultur som gör att den politiska viljan att ingripa tidigt finns där. Vi har också varit pådrivande för att i de här strukturerna inrätta en kommitté för civil krishantering och en struktur för konfliktförebyggande. Det har alltså inte saknats sådana initiativ. Lyckligtvis kostar de inte lika mycket som den militära delen. Då skulle vi kanske inte ha varit lika framgångsrika.
Herr talman! Jag håller naturligtvis helt med Viola Furubjelke om vikten av civil krishantering. Vi har ju fått en skrivelse på vårt bord här i riksdagen om just detta, en mycket bra sådan. Hela EU-arbetet går egentligen ut på det från början; att försöka hantera kriser på ett civilt sätt. Ändå är det ju så som Viola Furubjelke säger, att man ibland också måste ha militär styrka bakom. Inte minst har vi sett det i Europa när vi också måste gå in i fredsframtvingande åtgärder, när vi måste gå in kraftfullt. Det är här som diskussionen börjar bli lite svår när det gäller vilket mandat som den här styrkan ska ha. Jag skulle vilja att Viola Furubjelke klart redogjorde för vilket mandat det ska vara, för det finns en liten glidning i olika sammanhang. Ibland ska det finnas ett rent FN-mandat innan man genomför en sådan här operation, ibland ska det bara vara enligt FN:s principer.
Herr talman! När det gäller de civila insatserna, de som kan ske med de involverade parternas medgivande, krävs det inget FN-mandat. Om det är fredsframtvingande insatser som man kan jämföra med dem som beskrivs i FN-stadgans kapitel 7 ska det vara ett FN-mandat i botten. I fördraget står det att det ska ske i enlighet FN-stadgans principer. Vår utrikesminister har översatt detta, och tolkat detta, mycket tydligt till att det för svensk räkning innebär att det ska finnas ett FN-mandat i botten.
Herr talman! Det är klart att om parterna är överens i fråga om civila insatser så är det inget problem. Då är problemet borta. Problemet uppstår när man inte är överens om tagen men folk ändå lider för att de trakasseras, dödas osv. Då är min fråga: Om det nu måste till ett FN-mandat i ett läge och vi har ett veto av t.ex. Kina, är det då Kina som ska diktera hur EU ska hantera en sådan situation inom sina egna gränser?
Herr talman! Detta leder till en FN-debatt, men jag vill ändå säga att vi i samband med reformeringen av säkerhetsrådet ska arbeta starkt för att FN:s säkerhetsråd ska bli så reformerat och beslutsfähigt att detta inte ska behöva ske. Men jag vill upprepa att för en svensk regering gäller att det vid fredsframtvingande insatser ska finnas ett FN-mandat i botten - för en svensk socialdemokratisk regering kanske jag skulle lägga till, för jag vet att det finns andra uppfattningar. Från moderat håll kanske man inte tycker att det är så nödvändigt. Jag ser att Karl-Göran Biörsmark faller i den fälla som jag inledde mitt anförande med att tala om, att fokusera på det allra svåraste och det som hela politiken syftar till att undvika. Han talar nämligen om en militär insats där man skulle behöva använda hela våldsmaskineriet och tvinga fram fred. Jag hoppas verkligen att den svenska politiken ska leda till att vi hittar en helt annan organisation, en helt annan struktur och kultur, för krishantering inom EU.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, Göran Lennmarker, att vi har ägnat oss åt fredsfrämjande, konfliktförebyggande insatser i FN:s regi tidigare. Men vi har aldrig utvecklat metoderna på ett sådant systematiskt sätt att de har kunnat hävda sig i förhållande till den militära strukturen. Ofta har diskussionen om insatser bara varit ett snabbt rundningsmärke, för att man sedan i stället skulle kunna sätta in militära, hårdare bandage. Göran Lennmarker säger själv att en tredjedel av Afrikas befolkning befinner sig i krig i dag. Det är väl ett exempel så gott som något på att vi inte har lyckats med det konfliktförebyggande arbetet. Jag tror inte riktigt att Göran Lennmarker har förstått vad det här egentligen innebär. När han säger att man måste ha ett tungt militärt maskineri för att sedan dra sig tillbaka och ge plats för konfliktförebyggande, kan det naturligtvis undantagsvis vara så att det också har krävts en militär insats från början. Men syftet är självfallet att man tidigt och långt innan man ens har tänkt tanken "militär intervention" ska ha börjat arbeta systematiskt och metodiskt konfliktförebyggande.
Jag får be ledamöterna respektera de tider vi har kommit överens om. Det är en minut per replik.

Herr talman! Det är förvirrande att höra Göran Lennmarker. Det han beskriver är självklart ett misslyckande av en konfliktförebyggande insats i ett tidigt skede. Att vi sedan också ska återupprepa de insatserna för att man inte återigen ska falla tillbaka i krig är alldeles självklart. Men det jag talar om är ett nytt sätt att se på konflikthantering som gör att man agerar så tidigt att man över huvud taget inte behöver använda det tunga militära maskineriet. Det ska finnas där om man skulle misslyckas. Men vi måste bygga upp en struktur för att som första option sätta in konfliktförebyggande civil krishantering, allt i syfte att undvika väpnade konflikter och blodspillan.

Herr talman! Det är fascinerande att lyssna på Göran Lennmarker. Först gör han en utläggning om vikten av utvidgningen och vikten av samarbete, för det skulle kunna vara en garanti för att i framtiden ha fred. Men tilltron till detta tycks hos Göran Lennmarker vara noll och ingen, för i nästa andedrag säger Göran Lennmarker att vi måste ha resurser för att gå in militärt övertungt. Dessutom tycker Göran Lennmarker att dessa resurser ska kunna användas utanför Europa, t.ex. i Jag blir väldigt bekymrad över de här uttalandena. Är det den moderata linjen att vi, utan FN-mandat, men på EU:s direktiv, tillsammans med kärnvapenlandet Frankrike ska bidra till att övertung militär går in för att lösa konflikterna och få fred i Afrika? Jag tror att vi kommer att bidra till att väldigt många människor inte kommer att finnas kvar efter det övertunga ingreppet.

Herr talman! Ja, Göran Lennmarker, vi har ett försvar. I huvudsak har vi byggt upp det försvaret för att kunna försvara oss och vårt land om någonting inträffar. Men det Göran Lennmarker säger nu är att vårt försvar ska användas i konflikter i Afrika, utan FN mandat. På vems sida i Afrikakonflikten tänker Göran Lennmarker att svenska soldater ska jobba? För mig är den syn som moderaterna tycks ha på freds och nedrustningsarbetet väldigt alarmerande, liksom att det tycks vara övertung militär som ska lösa konflikter.

Herr talman! Regeringen har redovisat sina prioriteringar inför ordförandeskapet. Kristdemokraterna har tidigare gett uttryck för att vi i huvudsak står bakom prioriteringarna. Jag tänker på utvidgningens påskyndande, en stabil sysselsättning genom tillväxtfrämjande åtgärder och att flytta fram positionerna för miljöfrågorna. Men jag vill framhålla att vi dels har synpunkter på hur detta ska ske, dels att vi har ett tilläggsområde som jag senare särskilt vill markera i debatten. Herr talman! Utvidgningsprocessen måste påskyndas både vad avser EU:s förhandlingskapacitet och vad avser viljan från EU:s sida att ge ansökarländerna ett effektivt stöd i deras utveckling så att de passar in i en västeuropeisk demokrati och marknadsekonomi. Vid internationella möten som jag har deltagit i har man larmat om en tilltagande trötthet i medlemskapsförhandlingarna. Man anser att långbänken i förhandlingarna bottnar i en tilltagande likgiltighet från nuvarande medlemsländer. Den svenska regeringen måste ta detta på största allvar om EU inte ska misslyckas med Europas största fredsprojekt genom tiderna. Den svenska regeringen bör ta initiativ till att sätta upp måldatum - som det tidigare har givits uttryck för i dag - för en första grupp länder att följa upp kommissionens beslut i medlemsländerna. Detta ska öka tempot i förhandlingarna och anpassningen till EU:s regelverk för de enskilda länderna. Herr talman! Kristdemokraterna anser att sysselsättningspolitiken i första hand är ett nationellt ansvar. Man ska inte kunna gömma sig bakom EU vid ökad arbetslöshet. Men det finns vissa angelägna erfarenhetsutbyten som bör göras på EU-nivå. Det gäller främst gränsöverskridande ekonomiska frågor som strukturella åtgärder inom ekonomin, lönebildningsmodeller och kunskapstillväxt genom forskning. Där är det viktigt att vi utbyter erfarenheter. Men vi accepterar inte att Sverige exporterar snedvridande åtgärdspaket av modell AMS. Herr talman! Om regeringen ska kunna flytta fram positionerna för EU på miljöområdet måste man acceptera skillnaden mellan styrande miljöavgifter och skatter som är avsedda för finansiering. För att komma till rätta med förorenade utsläpp måste EU skapa en beslutskapacitet genom majoritetsbeslut. Herr talman! Så kommer jag till tilläggsområdet. Kristdemokraterna anser att regeringen borde ha prioriterat ett annat viktigt område under ordförandeåret. Det gäller fattiga och utsatta människors rättssäkerhet. Jag arbetar inom Europarådet för mänskliga rättigheter. Där kan vi konstatera att demokrati och mänskliga rättigheter nu sprider sig väl till de flesta ländernas regeringar i och runt Europa. Men samtidigt växer det fram en fruktansvärd maffiaorienterad verksamhet i de gamla kommunistländerna, där människovärdet nu fullständigt trampas under fötterna. I nyhetsprogrammet Rapports sändning onsdagen den 7 november - för några dagar sedan - visades ett reportage om att ca 500 000 kvinnor har försatts i prostitution mot sin vilja. Det är fattiga, unga kvinnor från f.d. kommuniststater som lockas med ett bättre liv i väst. I stället fångas de in i tvångsprostitution och kriminalitet. Kvinnor säljs för 15 000 kr per styck. Någon som hade blivit intervjuad hade haft 15 olika ägare! De som fysiskt protesterar blir, enligt Kristdemokraterna kräver att regeringen, som blivande ordförande i EU, i jämställdhetens, solidaritetens och människovärdets namn tar de initiativ som erfordras för att skapa en motkraft till dessa djävulska handlingar mot kvinnor. Kvinnor behandlas i det här fallet som kreatur! Vi kan inte åse detta. Sker inte det finns inte heller någon trovärdighet i regeringens jämställdhetsarbete. I ett land som ska bli medlem i EU måste det skapas ett fungerande rättssamhälle som kan skydda sina medborgare till liv och lem. Därför kräver Kristdemokraterna att EU ska hjälpa och stödja genom att bygga upp institutioner som polis, åklagare, försvarare, domstolar och sociala myndigheter. Här måste regeringen ta ett initiativ under ordförandeåret. Vi stöder EU:s arbete med en stadga för mänskliga fri och rättigheter. Men kom ihåg att de hallickar och rövare som dagligen trampar på kvinnors identitet och människovärde varken läser eller bryr sig om en sådan stadga. Det måste till åtgärder på fältet av myndigheter och socialarbetare. Herr talman! Vårt krav ställs för den enskilde, drabbade medmänniskans skull. Men det finns också en sekundär baksida som inte ska underskattas, nämligen att nuvarande medlemsländer när de tar del av denna avskyvärda hantering av människor självklart tvekar inför utvidgningen. Detta samhällets bakgård kan hota hela fredsarbetet i Europa om vi inte gör den synlig och vidtar åtgärder. Detta är inom knappt två månader den svenska regeringens ansvar.

Herr talman! I den replikomgång som jag för en stund sedan hade med Viola Furubjelke menade Viola Furubjelke att jag gick i den fälla som hon varnade för i sitt inledningsanförande, nämligen att fokusera på militär kapacitet och militärt ingripande. Nej, jag gick inte i den fällan. Jag sade att det som Viola Furubjelke koncentrerade sig på, civil krishantering, är vi överens om. Precis som Göran Lennmarker har påpekat här går mycket av det arbete som görs i Europa ut på detta. Där är vi överens, och därför blir det ingen större debatt på det området. Debatten uppstår på grund av den tveksamhet som både Viola Furubjelke och Marianne Samuelsson har gett uttryck för, nämligen att det är fel att använda sig av militär styrka. Jag tycker att bevisbördan ligger på dem som hävdar att vi inte behöver ha någon sådan kapacitet. Det låter åtminstone så när jag lyssnar på Marianne Samuelsson, dvs. den behövs över huvud taget inte. Då ställer ni oss som har denna uppfattning till svars, dvs. att vi kan hamna, har hamnat och kommer att i framtiden hamna i den situationen att vi måste ingripa militärt och med kraft. Då har den civila krishanteringen misslyckats. Det beklagar vi naturligtvis. Det är mycket olyckligt. Samtidigt kan vi inte stillatigande se hur folk massakreras, hur folk förföljs och fördrivs från sina hem. Menar ni då att vi på grund av att den civila krishanteringen har misslyckats ska "gilla" läget? Det kan vi inte göra. Det är där ett ansvar kommer in i bilden. Då måste man ibland ta till sådana medel som vi såg exempel på i Kosovo. Det beklagar jag naturligtvis; det är mycket olyckligt. Men vad är alternativet i det skedet, när vi står i den situationen? Det skulle jag vilja veta. Debatten i dag har på många sätt varit intressant att lyssna till. En sak som jag har saknat och som jag skulle vilja lyfta fram är EU:s ansvar utanför Europas gränser, det globala ansvar som EU har. Jag tycker att vi med fog kan rikta en hel del kritik mot EU:s biståndspolitik. Den europeiska gemenskapen är inte bara en ekonomisk förening utan också en union som bygger på gemensamma värderingar. Kampen för demokrati, rättsstatens principer och försvaret för mänskliga rättigheter är grundläggande värden för det europeiska samarbetet. Inte minst Europaparlamentet har ett stort engagemang i mänskliga rättigheter och har betytt och betyder mycket. I framtiden måste dock EU-institutionerna arbeta med dessa frågor enligt en mer sammanhållen, konsekvent och tydlig strategi. Det gäller det interna såväl som det externa arbetet. EU:s internationella ansvar får inte stanna vid gränserna. Som ett av de rikaste områdena på vårt klot har Europa ett ansvar för att minska klyftorna mellan rika och fattiga. EU bör fördjupa sitt samarbete med länder i Asien, Afrika och Latinamerika för att främja en demokratisk, ekonomisk och social utveckling för människorna där. Den viktigaste utvecklingshjälpen är frihandel. Europa ska gå i spetsen i kampen för global frihandel. Stark kritik måste dock riktas mot en hel del av det arbete som sker inom EU:s gemensamma politik när det gäller u-länderna. Det förefaller inte alltid vara utvecklingsambitionerna som styr, utan ofta lyser andra, exempelvis koloniala eller ekonomiska, intressen igenom. De mänskliga rättigheterna måste bli en viktig del inom EU och inom EU:s utvecklingspolitik. EU:s utvecklingspolitik måste också präglas av högre kompetens och en större närvaro i de länder som man samarbetar med. Det är att beklaga att det arbete som gäller att bryta ned tullarna gentemot de fattiga länderna tar så lång tid. Vi fick häromdagen en dragning i utrikesutskottet som visar att de förhandlingar som gäller t.ex. tekoindustrin går mycket trögt. Det kan betyda att det som är målet, att avveckla tekotullarna före 2005, inte kommer att uppfyllas. Det drabbar de fattigaste i världen.

Herr talman! Vi är överens om att vi ska ha en civil krishanteringsförmåga, säger Karl-Göran Biörsmark. Ja, men vi är också överens om att vi ska ha en militär kapacitet för att understödja detta. Jag förstår inte varför man då inte kan prata lika mycket om den civila krishanteringen och det konfliktförebyggande som om den militära kapaciteten. Vi är överens om alla de tre delarna, åtminstone mellan våra båda partier. Genom att fokusera enbart på det militära, som om det vore den kraftfulla och verkningsfulla lösningen på konflikthanteringen, innebär tankens makt över handlingen att det är detta som snabbast tillgrips. Vi behöver en mental beredskap för att arbeta tidigt och agera på tidiga varningssignaler och att göra det med andra medel än de som konventionellt har använts för konflikthantering. Det är politiskt, moraliskt och ekonomiskt en skyldighet för oss att försöka skapa en sådan konfliktförebyggande struktur att vi inte behöver bomba fram fred som sedan ska vaktas i
Herr talman! Vi är överens om detta. Jag pratar gärna om civil krishantering, och jag gör det ofta, också i många inlägg här i kammaren. I civil krishantering ingår bl.a. det som jag avslutade mitt anförande med, nämligen biståndsarbete. Det är också krishantering. Det är en investering i en bättre situation för människor som kan förhindra stora konflikter.

Då säger jag att det är beklagansvärt men att det måste till. Det är ofta det som gör att vi fastnar i den diskussionen.
Herr talman! Om vi hamnar i en situation som den i Kosovo, som Karl-Göran Biörsmark exemplifierar med, har vi självklart misslyckats med tidigare insatser. Vi vet ju inte, och vi får sällan facit, om det skulle ha lyckats tidigare med andra metoder. Det känner vi inte till i Kosovo. Det enda vi vet är att det var oerhört kostsamt, att det krävde och fortfarande kräver många liv att lösa konflikten på det sätt som skedde. Även om det då inte fanns något alternativ - det är jag enig med Karl-Göran Biörsmark om - ser jag det som ett stort misslyckande att vi inte förmådde hantera de tidiga varningssignaler som kom i tio års tid innan konflikten bröt ut och att vi inte förmådde hantera den med andra medel. Då hade vi i dag kanske inte behövt stå med en sönderbombad infrastruktur såväl i Serbien som i Kosovo, och då hade vi inte behövt se folkfördrivning och massmord av såväl albaner som serber. Det är svårt att utveckla det här, och jag har inte lösningarna. Jag menar bara att vi måste tala mera om det så att det känns att det finns ett krav från folket att man utvecklar lika noggranna metoder för den här verksamheten som man har gjort för den militära, som är minutiöst planerad.
Herr talman! Det är betydligt billigare att satsa pengar och resurser i tid. Jag är övertygad om det. Det är därför som Folkpartiet i sin biståndsbudget, i det internationella samarbetet, i de internationella organen osv. satsar mer pengar än något annat parti i denna riksdag, just av den anledningen att vi ser möjligheten att arbeta preventivt. Det är småpengar i de här sammanhangen, när alternativet blir att gå in militärt. Men var finns engagemanget då? Jag väntar på mer engagemang i det internationella solidaritetsarbetet från alla partier, för det är en billig investering.
Herr talman! Karl-Göran Biörsmark säger att han väntar på mer internationellt engagemang. Det låter positivt, men jag tror att vi har helt olika åsikter om hur det internationella engagemanget ska se ut. Biörsmark vill ju bygga upp ökad militär makt. Vi vill jobba för global nedrustning, och inte upprustning, som för Folkpartiet nu tycks vara en av de viktiga delarna i det internationella arbetet. Jag tycker att det är viktigt med fördjupat samarbete i världen. Men vi ska vara medvetna om att det för några år sedan fanns vapen i vår värld som kunde förgöra jorden och dess människor flera gånger om - flera gånger om! Jag vet inte om man kan bli ihjälskjuten mer än en gång - jag tror inte det. Jag tycker att det är för mycket. Jag förstår inte varför man ska utöka den militära kapaciteten så att man kan förgöra ännu mer. Det är inte lösningen, som jag ser det.
Herr talman! När det gäller den militära kapaciteten och nedrustningen i världen finns det ändå signaler som visar att vi är på rätt väg totalt. Det finns ett nedrustningsprogram globalt sett. Men sedan gäller det att ändå ha en viss kapacitet i vissa situationer, som jag har försökt att belysa här, när vi misslyckas. Jag har fortfarande inte fått höra, eller också har jag inte riktigt förstått, vilka instrument Marianne Samuelsson vill använda sig av när vi har misslyckats. Vi är ju överens om allt det andra - även om jag skulle vilja se ett större engagemang från Miljöpartiet när det gäller det internationella solidaritetsarbetet och resurserna till detta. Där tycker jag definitivt att Miljöpartiet har tappat tempo. Men när vi har misslyckats med det, när vi inte kommer längre och människor mördas - vad vill Marianne Samuelsson göra då?
Herr talman! Det som jag ser som den viktiga delen är att satsa på att förebygga konflikter. Det gäller att förebygga konflikter av många olika slag som vi kan se i dag. Vi har förebyggande arbete på miljöområdet, där bl.a. vattenfrågorna ingår. Hela frågan om rättvis fördelning och rättvis handel är en annan stor och viktig fråga i det här sammanhanget. Om vi ska få en global solidaritet och fred tror jag också att vi måste vara mycket mer öppna mot omvärlden när det gäller rättvis handel. Det som skrämmer mig i det här sammanhanget är att man nu är på väg att upprusta, att skapa en ny militärmakt i Europa - och jag har förstått att Folkpartiet är en av de ivriga tillskyndarna till detta - för att kunna använda internationellt. Det är en väldigt stor skillnad på att å ena sidan vara ett land som har en egen armé, som vi har haft i Sverige, men jobbar internationellt för fred och nedrustning och att å andra sidan, som vi nu kommer att göra, bidra med militärmakt i det här sammanhanget. Det tror jag gör att vår trovärdighet globalt kommer att minska.
Herr talman! Marianne Samuelsson undviker minutiöst att ge ett svar på min fråga: Vad gör vi när vi har misslyckats? Inte med ett ord vill Marianne Samuelsson ta i den frågan. Allt det andra som Marianne Samuelsson talar om - internationellt arbete, att lösa vattenproblem och miljöproblem, rättvisefrågorna - är vi ju överens om - åtminstone i ord, enligt Marianne Samuelsson. Jag efterlyser fortfarande lite mer kraftfullt agerande här i riksdagen när det gäller resurser till den här delen. Detta klarar vi nämligen inte utan resurser. Vi måste öka biståndet, för det är en bra investering i just det vi diskuterar. Så långt är vi alltså överens - inga problem! Men vad är svaret när vi har misslyckats? När människor körs bort från sina hem, deras hem bränns ned, de mördas, barn blir hemlösa osv. - vad gör vi då? Det har inte Marianne Samuelsson något svar på.

Herr talman! Det är riktigt att EU verkar för frihandel och har lyckats på vissa områden. Vad jag gav uttryck för och ville understryka var att jag tycker att det går för långsamt. Inte minst inom tekoindustrin skulle jag vilja se lite högre tempo i det hela. Det var det jag gav uttryck för. Det finns som sagt en viss oro för att man kommer att misslyckas på tekoområdet. På grund av det här med WTO verkar det inte som om man kommer i mål 2005, som planen var och som man har åtagit sig. Det var det jag gav uttryck för.

Herr talman! Det verkar som om Göran Lennmarker är lite mer nöjd med EU:s agerande på det här området än vad jag är. Jag är lite mer ivrig och vill ha lite mer klös, så att säga, i förhandlingarna och i framgången med att komma fram till de här nolltullarna. Det finns ingenting som lyfter de fattiga länderna mer än att vi får frihandel, att de kan sälja sina varor till oss och att vi från Europas sida inte dumpar priset genom att subventionera jordbruksprodukter och hitta på alla möjliga handelshinder. Får de komma till skott och komma in på den globala marknaden blir det ett enormt resurstillskott för dessa länder. De har också produkter som är intressanta för oss och som vi kan köpa och de tjäna pengar på. Det är så vi ska lyfta dem.

Herr talman! Jag kan också konstatera att när det gäller det svenska ordförandeskapet råder det en bred samsyn i den här debatten. Det gäller också regeringskonferensen och det stundande toppmötet i Nice. Det är en stor enighet här bakom förhoppningen att förhandlingen i Nice ska kunna avslutas som det är tänkt och att unionen därmed ska kunna vara beredd att ta emot nya medlemsländer enligt den tidtabell som sattes upp i Helsingfors. Jag tänkte ta upp en annan aspekt som jag har tagit upp tidigare här. När man gör det är det alltid en risk att man blir betraktad som något slags papegoja. Jag tror dock att flera talare har berört dessa aspekter förut. Det gäller de nationella parlamentens roll i EU samarbetet. Många har talat om bristande legitimitet emellanåt och att det måste föras en debatt närmare befolkningen i medlemsländerna. Där tror jag, och jag vet att de flesta i Sveriges riksdag delar den uppfattningen, att de nationella parlamenten spelar en stor roll. Vi har i Sverige och i Sveriges riksdag nyligen genomfört en översyn som nu har landat hos Riksdagskommittén. Vi hoppas naturligtvis att det snart kommer förslag till beslut som gör att vi kan skärpa vår egen roll i det sammanhanget. Det är ju utan tvekan så att EU-frågor inte längre är utrikesfrågor. De är inte en angelägenhet för utrikesutskottet eller EU nämnden, utan de är en angelägenhet för hela riksdagen. Det är naturligtvis angeläget att riksdagen och dess organ kommer in tidigt i processen, kan vara med och forma besluten och se till att de så småningom blir så bra som möjligt. Det har ett stort demokratiskt värde. Vi har inte velat störa debatten inför Nice med att föra fram nya, radikala förslag. Det skulle snabbt riskera att processen skulle stannas upp. Det är nu viktigare än någonsin att Nicetoppmötet resulterar i ett förslag till ett nytt fördrag som möjliggör att nya medlemsländer kan anslutas. Men efter Nice, och vi är ju snart där, hoppas jag att vi kan få till stånd en bred och visionär debatt om EU:s konstitutionella frågor. Jag tror att det är nödvändigt. Om den här unionen ska fungera med flera medlemmar, så måste man se på den konstitutionella uppbyggnaden och hitta rationella former för det och framför allt se till att EU-arbetet får en demokratisk förankring. Det handlar om att som en tidningsmakare, en journalist, försöka sammanfatta det hela. Det gäller då att fånga upp och följa upp det som Fischer, Blair och Persson har diskuterat. Jag tror för egen del att vägen till ökad legitimitet för EU-samarbetet inte går via att ge Europaparlamentet mer inflytande. Det är i stället de nationella parlamenten som måste få mer att säga till om. Jag tror personligen att man skulle kunna diskutera möjligheten att ge parlamenten en initiativrätt. I dag är det ju formellt så att initiativrätten ligger hos kommissionen. Men vi vet ju att det i reella sammanhang är ministerrådet och framför allt Europeiska rådet men även Europaparlamentet som kan ta initiativ och föra fram förslag till kommissionen, som kommissionen sedan lägger fram. Jag tror att det skulle vara av stort värde att även de nationella parlamenten emellanåt kunde samla sig och lägga fram förslag på beslutsborden som EU:s institutioner sedan skulle vara skyldiga att behandla. En annan fråga i detta sammanhang handlar om den andra kammaren, det som Joschka Fischer en gång lanserade. Detta har missförståtts på många håll och kanter. Jag tror nämligen att hans utgångspunkt har varit att han har upptäckt hur svårt det är att ge legitimitet till Europaparlamentet. I och med att man införde direktvalet så klipptes banden till de nationella parlamenten av. Jag tror att bakgrunden till hans förslag är att han vill knyta ihop banden igen och därav diskussionen om den andra kammaren. Jag tycker att det är en intressant diskussion som vi ska följa upp. Jag tror att det går att hitta en konstruktiv linje i detta sammanhang som innebär att de nationella parlamenten får inflytande i viktiga centrala frågor, t.ex. budgetfrågor. För att denna debatt ska kunna bli visionär och bred så hoppas jag också att vi i Sverige kan få till stånd lite institutionella förändringar för detta. Det är många som har efterlyst att EU 96-kommittén som en gång jobbade skulle återuppstå. Jag har förstått att regeringen intensivt funderar på att hitta någon ny form. Och jag skulle verkligen välkomna att vi fick ett parlamentariskt organ eller ett organ med parlamentariskt inflytande som skulle kunna ge oss denna input, eftersom det behövs i den europeiska diskussionen här i riksdagen.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att Sören Lekberg tar upp de konstitutionella frågorna. Jag blev dock lite förvånad när han sade att man vill vänta med dessa diskussioner till efter mötet i Nice. Men det är ju de facto så att det är då som stora delar av detta spikas, vilket innebär att vi efteråt visserligen kan diskutera det, men vi har ju inget inflytande på hur det ska se ut. Jag skulle gärna vilja höra lite grann om hur Sören Lekberg tänker sig det folkliga inflytandet. Vad som håller på att ske är ju att man får mindre av folkligt inflytande inom EU. Det blir färre och färre som är med och fattar besluten. Det är svårt för oss här i riksdagen att följa vad som är på gång. Och då funderar jag på hur vanliga Svenssons över huvud taget ska kunna följa frågorna och veta vad som är på gång, särskilt som man tycker att man inte vill störa processen utan kan föra debatten efteråt.
Herr talman! Det är intressant att Marianne Samuelsson som tillhör ett parti som är motståndare till ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen vill delta aktivt när det gäller de konstitutionella frågorna inom När det gäller mötet i Nice så vet vi alla vad det handlar om, nämligen de s.k. Amsterdamresterna. De måste klaras ut. Om vi inte gör det så kan vi inte genomföra utvidgningen av unionen. Därför måste vi klara ut detta nu, koncentrera oss på det, fokusera på det. Därefter har vi möjlighet att ta upp det som en del redan nu kallar för Niceresterna. Då tycker jag att vi i Sverige ska kosta på oss att föra en bred visionär debatt om hur vi vill ha det i den framtida europeiska unionen.
Herr talman! Jag är inte så helt övertygad om att människor vet vad Amsterdamresterna är. Det vet vi alla, säger Sören Lekberg. Men jag undrar om vanliga Svenssons vet att det blir mer av överstatlighet, att man flyttar fler beslut till överstatlig nivå, att det kan bli så att varje land inte får en egen kommissionär och att det också kan innebära färre EU-parlamentariker från svenskt håll som en del i det hela. Frågorna är ganska komplicerade i sig. Det innebär att det egentligen behövs mer debatt och inte mindre. Det är därför som jag är orolig. Hur tror socialdemokraterna att de ska få svenska folket med sig i EU-sammanhangen om man inte öppet och i större utsträckning drar i gång debatter och diskussioner om framtiden? Och där kan man också knyta an till det som händer på den militära sidan, där det i rasande takt sker någonting som under diskussionerna om Amsterdamfördraget över huvud taget inte var aktuellt.
Herr talman! Marianne Samuelsson blandar in väldigt mycket här. Men hon är faktiskt lite motsägelsefull och varnar för väldigt mycket överstatlighet. Vad det handlar om nu inför mötet i Nice vet ju vi i kammaren mycket väl, nämligen de återstående frågetecken som måste rätas ut för att unionen ska kunna ta emot flera nya medlemmar. Det måste vi klara ut. Vi är ju överens om att unionen ska vara öppen utåt. Det handlar inte om att öka överstatligheten. Det märkliga med Marianne Samuelssons resonemang är ju att Miljöpartiet på andra områden, när det gäller miljöfrågor och skattefrågor, faktiskt vill öka överstatligheten. Vi ska i denna diskussion försöka hålla oss till vad den ska handla om. Och det som jag tycker är viktigast nu är att vi klarar av mötet i Nice. Sedan får vi ha en bred diskussion om det framtida EU och om hur det ska utformas för att få så stor demokratisk förankring som möjligt.
Herr talman! Jag undrar om man ändå inte får väldigt många målkonflikter när man egentligen fattar besluten i fel ordning. Man säger att man först måste göra det praktiska, det som behöver göras för att utvidga. Sedan får man se hur man vill göra avvägningarna mellan nationalstaterna och EU, som - det ska vi inte fördölja - håller på att bli mycket mer överstatlig än för fem eller tio år sedan. Och målet för de sydeuropeiska staterna har ju varit att göra organisationen överstatlig. Då vill jag fråga: Räds inte Sören Lekberg lite grann att börja med det praktiska och inte föra den mer generella diskussionen först? Det brukar inte leda till så bra beslut.
Herr talman! Nej, jag är inte rädd för den diskussionen. Det är i detta sammanhang inte fråga om att ta det i fel ordning. Vi vet ju att man under förhandlingarna i Amsterdam var nästan framme vid en lösning. Men man orkade på natten inte slutföra förhandlingarna om de s.k. Amsterdamresterna, dvs. antalet kommissionärer, röstviktningen och möjligheten att utöka antalet beslut med kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet. Detta var frågor som var kända då, och Sveriges riksdag hade faktiskt tidigare ställt sig bakom de ståndpunkter som gällde inför dessa förhandlingar. Om vi nu vill ha utvidgningen, som ju alla så varmt har talat om i dag, måste vi se till att Amsterdamförhandlingen kan slutföras i Nice. Det är först då som vi kan få utvidgningen. Går vi tillbaka kommer utvidgningen att försenas en lång tid framåt.
Herr talman! Amsterdam var misslyckat. Man kom fram till sådant som, folkligt uttryckt, ofta leder till hästhandel - det är makt och inflytande som man ska byta. Jag tror att sådana frågor mycket lättare löses ifall alla först har tagit ställning till principerna och sedan till röstreglerna. Jag vet att det kan leda till en försening av utvidgningen men man hade kunnat göra detta mycket bättre genom att se till att handel, arbetskraft och sådant lättare hade kunnat flytta, utan att först utvidga EU. Vi kommer att få enorma problem där på grund av jordbrukspolitiken. Vad som händer i Frankrike i dag gör det hela ännu svårare.
Herr talman! Jag delar absolut inte uppfattningen att Amsterdam är ett misslyckande. Amsterdamförhandlingen ledde bl.a. fram till en ökad klarhet vad gäller EU:s roll. Den ledde ju fram till sysselsättningskapitlet och till att man fokuserade arbetet i unionen på det som angår dess medborgare, alltså frågor som gäller sysselsättning, miljö och jämställdhet samt konsumentfrågor. Amsterdam var således inget misslyckande. Nu ska vi slutföra det som blev över där och se till att unionen kan ta emot nya medlemmar.

Herr talman! Avsikten med mitt inlägg var inte att vi efter Nice snabbt skulle ha en visionär debatt och att vi skulle få den avslutad innan nya medlemmar kommer in. Jag ser det mer så att en lyckosam förhandling i Nice innebär startskottet för en debatt som kommer att ta flera år - en bred debatt i riksdagen och runtom i Sverige om hur vi vill ha EU utformat för framtiden. Jag här helt övertygad om att det inte handlar om en regeringskonferens som nu ska avslutas, utan det kommer flera regeringskonferenser framöver.

Herr talman! Om det blir en EU 96-kommitté i tidigare skepnad eller form kan jag naturligtvis inte lova.

Herr talman! Förra veckan besökte jag och fem andra riksdagsledamöter Turkiet. Vi arbetar i Stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet. Vi kunde konstatera att en hel del har hänt sedan vi för ett och ett halvt år sedan besökte landet men att det fortfarande råder stora brister när det gäller mänskliga rättigheter. Till de positiva inslagen hör de offentliga institutionernas ansträngningar för att komma till rätta med den bristande efterlevnaden av detta med mänskliga rättigheter. Trots vittgående löften från den turkiska regeringen om reformer har de förbättringar som hittills genomförts varit små. En förändring av lagstiftningen har påbörjats och en nationell kommitté har tagit fram ett program för utbildning i ämnet mänskliga rättigheter. Det är dock ett beslut som ännu inte fått något genomslag i praktisk politik och ute bland människorna. Ordföranden för Turkiets människorättsorganisation står nu åtalad för att tillsammans med flera andra ha gett ut en antologi om yttrandefrihet. Han riskerar mellan 7 1⁄2 och 22 års fängelse. Undantagstillståndet för sydöstra Turkiet har än en gång förlängts med fyra månader trots att PKK nu har lagt ned vapnen. Det här undantagstillståndet förhindrar en normal och mycket efterlängtad utveckling i området. Inrikesministeriet stoppar gåvor och stöd från NGO:er till sydöstra Turkiet, av oförklarliga skäl. Behoven är nämligen mycket stora och akuta. Ett tiotal NGO:er som önskat få hjälpa till med uppbyggnaden av nedbrända byar får inte alls svar från ministern. Detta motverkar en fredlig utveckling av det här fattiga området. Europeiska rådet fastställde vid sitt möte i Köpenhamn i juni 1993 vissa kriterier för bedömning av länder som önskar bli medlemmar i EU. Dessa s.k. Köpenhamnskriterier innebär att tillträdande stater ska ha rättsstatens karakteristiska kännetecken, dvs. demokrati, respekt för lagar och mänskliga rättigheter samt skydd och respekt för minoriteters rättigheter, fungerande marknadsekonomier och förmåga att hantera konkurrensen och marknadskrafterna inom unionen. Ett land som önskar bli medlem måste alltså uppfylla de krav på en rättsstat som ställs på befintliga medlemsstater och kunna delta i det rättsliga samarbetet inom unionen. Sverige har under det kommande halvåret ett stort ansvar för att genom EU verka för att Turkiet uppfyller Köpenhamnskriterierna och ge kurdiska, assyriska/syrianska och övriga minoriteters politiska organisationer möjlighet att fritt verka i det turkiska samhället. Minoriteternas egendomsrätt och kulturarv bör skyddas i enlighet med internationella åtaganden. Herr talman! När situationen i området nu förbättrats ges möjligheter för den turkiska regeringen att, delvis med stöd från EU, satsa på ekonomisk och social utveckling i regionen. Det är i dag möjligt att flytta tillbaka till de byar som tidigare evakuerats, men för detta krävs ekonomiskt stöd till de familjer som drabbats. Sverige bör dessutom under ordförandeskapet verka för att EU försöker få till stånd en fredlig utveckling i sydöstra Turkiet och en lösning av kurdfrågan och av situationen för övriga minoriteter. Frågor som rör avväpning, demobilisering och reintegrering är viktiga för en lösning av denna konflikt. Herr talman! Åtgärder som förbättrar yttrandefriheten i Turkiet är angelägna. Sverige och EU bör fortsatt uppmuntra den turkiska regeringen till reformer på detta område. Målet att bli medlem i EU kan utgöra en stark drivkraft för fortsatt reformarbete, säkrad demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Jag vill börja med att ansluta till det som EU-nämndens ordförande Sören Lekberg har sagt i sitt anförande om behovet av en debatt om de konstitutionella frågorna i EU. I fredags hände någonting ganska ovanligt i EU-nämnden - regeringen fick inte majoritet för sin linje i en i och för sig liten fråga. Oenigheten var då på ett mycket högre plan. Det gällde huruvida ett yttrande kunde tolkas som ett klartecken för ännu mer överstatlighet. Det är en viktig principiell fråga. Därför är det bra att det kom upp till debatt på det här sättet. EU är ju en blandning av överstatligt och mellanstatligt. Det innebär att väljarna inte kan utkräva ansvar för en del av de fattade besluten. Detta menar jag är EU:s grundläggande problem. Från Bryssel, där de flesta EU-institutionerna finns, kommer det ideligen förslag om att alltfler frågor ska övertas av EU institutionerna. Jag kan till viss del förstå det, för den heterogena samling som det blir i EU-sammanhang kan bli mycket kreativ och producera många idéer. Men eftersom så många inom EU-institutionerna har så lite kontakt med väljare och medborgare läggs förslagen i ett uppifrånperspektiv. Förankringen bland medborgarna är, som jag ser det, mycket svag. EU maskineriet rullar som en snöboll och blir bara större och större utan att befolkningen i Europa kräver det. Som Johan Lönnroth sade förut: Var i Europa hör vi folket ropa efter mer makt till EU? Är det någon som har sett en bred folklig rörelse som kräver att EU ska ta över fler beslut från den nationella, kommunala och regionala nivån? Ändå rullar det bara på. Det finns en tydlig gång i hur en fråga förs över till EU:s kompetens. Förslaget kommer från kommissionen, eller rättare sagt, från någon som fått kommissionen att lyssna. Det kan vara rådet, men det kan också lika gärna vara en lobbyist. Eller är det något som kastas in i sista minuten när statscheferna möts kanske för att sy ihop en överenskommelse. Ett exempel på detta är stadgan för de grundläggande rättigheterna. Nu sitter vi med den, trots att ingen folkrörelse eller stor medborgargrupp har krävt en sådan. Den diskuterades knappast alls i Sverige innan den plötsligt bara fanns där. Många förslag blir först en rekommendation eller en deklaration. Nästa steg är samordningen, och till slut kommer det som ett direktiv som ska implementeras i den nationella lagstiftningen. Problemet med det här tillvägagångssättet är att debatten ofta uteblir. I början är förslaget så harmlöst att det inte finns några klara ställningstaganden t.ex. här i kammaren. Men man har ändå satt bollen i rullningen. Det är mycket få förslag som sedan inte slutar som ett direktiv. En aktuell fråga som nu satts i rullning är säkerhetspolitiken, som vi talat om här innan. Det finns i Europa många olika tolkningar av de beslut som är fattade. Vi hörde här i kammaren också: Är det ett EU-mandat eller inte? Långt ifrån alla gör samma försiktiga tolkning som den svenska regeringen gör. Var ska detta sluta? Var vill vi att det ska sluta? Även om man är för att EU ska ta över alltmer bör man se beslutprocessen inom EU som ett problem, kanske ett stort problem. En effektiv beslutsprocess måste innehålla en öppen debatt, möjlighet till ansvarsutkrävande och en stark legitimitet för det beslutande organet. Finns det någon här som kan säga att allt detta passar in på beslutsprocessen inom den europeiska unionen? Herr talman! Till sist vill jag ta upp en annan fråga som vi ser med oro på, och det är densamma som Agneta Brendt tog upp, nämligen Turkiet och dess status som kandidatland. I ett TT-meddelande från i går kan man läsa: "Turkiet får besk EU-kritik. Läget i Turkiet har inte förbättrats sedan landet gavs status som kandidatland till EU förra hösten. Tvärtom återstår mycket att göra innan Turkiet ens får börja förhandla om medlemskap, skriver EU-kommissionen i en rapport." Man konstaterar att det har skett vissa förbättringar i ord men ej i handling. Kommissionens uttalande är inte dåligt, men kommissionen väljer här att inte nämna förtrycket mot den kurdiska befolkningen. Här finns glidningen igen.

Herr talman! Jag vill bara korrigera Willy Söderdahl på en punkt. Det var när han nämnde att det dyker upp frågor helt plötsligt utan att man har fått möjlighet att diskutera dem. Då nämnde han säkerhetspolitiken. Där vill jag påpeka att det var en fråga som reglerades i Maastrichtfördraget. Där talade man om EU:s försvarspolitik. Vi i Sverige var inte medlemmar när Maastrichtfördraget förhandlades fram. Vi blev medlemmar senare, och vi har lyckats, tillsammans med Finland, att se till att det i stället har blivit en fråga om krishantering, där EU nu med den arsenal som faktiskt EU har till sitt förfogande av olika åtgärder effektivt kan delta i krishanteringen. Jag tycker att det är en svensk framgång. Det visar också på att ett litet land eller ett mellanstort land som Sverige kan påverka EU i sin helhet.
Herr talman! Sade jag på det viset att det bara plötsligt dök upp har jag sagt fel, eller också har Sören Lekberg uppfattat mig fel. Det jag menade var stadgan om de grundläggande rättigheterna. Den dök upp helt plötsligt. Säkerhetspolitiken har diskuterats. Det jag tror på när det gäller säkerhetspolitiken är just det som Sören Lekberg sade i sitt anförande, att vi behöver ha en bred och allmän debatt om målet, vart vi är på väg i säkerhetspolitiken. Det är skrivet i sådana ordalag att vi gör olika tolkningar om vart vi är på väg någonstans beroende på var man lyssnar på det här i Europa.
Herr talman! Jag tror inte att det är någon större risk för att det blir olika tolkningar av det, utan man ska läsa vad som står i fördraget och vad som blev resultatet av överläggningarna i Köln och som sedan har stadfästs - om jag får använda det uttrycket - i Helsingfors. Det blev ett framsteg för Finland, för Sverige. Det är klarlagt nu att EU ska koncentrera sig på Petersbergsuppgifter, för EU har en unik möjlighet jämfört med andra organisationer. Här har man en verktygslåda som man kan använda sig av på ett effektivt sätt för att förhindra uppkomsten av kriser och för att lösa kriser. Återigen: Det svenska medlemskapet gav oss möjlighet att påverka en så stor organisation som den europeiska unionen.
Herr talman! Jag menar i alla fall att det finns olika tolkningar ute i Europa om det beslut som finns om säkerhetspolitiken. Det har besannats när vi har varit på COSAC-mötena och lyssnat på olika företrädare för olika länder som talat om hur de ser på detta. Här i kammaren har vi i dag haft en debatt om, och någon har frågat: Är det FN-mandat eller är det FN:s rekommendationer som ska gälla? Där har vi en oklarhet, och man kan tolka det lite olika. I IGC ingår frågan om den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken. Delar av den ska komma in under omröstning med kvalificerad majoritet. Så visst finns det folk som tycker att man kan göra mer än det som Sverige har sagt att man kan göra.

Herr talman! I går offentliggjordes kommissionens årliga genomgång av kandidatländerna. Det var en nedslående läsning för alla som är vänner av en snabb utvidgning av den europeiska unionen. Centerpartiet är vän av en snabb utvidgning. Kommissionens genomgång är en tydlig signal till oss som är övertygade om utvidgningens fördelar om att sätta press på kommissionen för att man ska hålla tempot uppe i utvidgningsprocessen och i förhandlingarna med kandidatländerna. När kommissionen försöker att förhala och skjuta framför sig de besvärliga frågorna, då måste vi signalera att vi inte godtar detta. Signalerna måste vara klara och entydiga om att vi är beredda att tidigt ta tag också i de riktigt svåra frågorna. Jag utgår ifrån att regeringen är beredd att använda sitt inflytande i rådet för att sätta press på kommissionen. Ett viktigt led i förberedelsearbetet har varit att internt inom EU diskutera och genomföra de institutionella förändringarna för att EU ska klara av att ta in de nya medlemmarna, hitta en modell som är hanterlig för att klara demokratin och att ge alla medlemsländer inflytande och möjligheter att påverka på ett hanterbart sätt. Detta arbete pågår i den regeringskonferens som förhoppningsvis framgångsrikt ska kunna avslutas i december i Nice - flera har ju varit inne på dessa frågor i debatten. EU-nämndens ordförande sade att det är viktigt att man klarar ut dessa frågor. Jag håller med om det. Men det är också viktigt hur vi klarar ut dem. Från Centerpartiet har en viktig utgångspunkt varit att värna de små medlemsländernas inflytande samtidigt som vi varit medvetna om att man måste godta att de stora länderna måste ha viss kompensation för sin storlek. Det är utifrån denna utgångspunkt som vi tycker att det är viktigt att fästa avseende vid att varje medlemsland garanteras en kommissionär, även om det innebär ett system med juniorkommissionärer. Även om kommissionen inte är en direkt medlemslandsanknuten institution är det viktigt att varje land finns representerat. Det gäller inte minst för de små länderna. Det är utifrån den utgångspunkten som vi också har kommit fram till att en ändrad röstviktning är den lämpligaste och mest ändamålsenliga metoden för detta. Denna bör dock kompletteras med en begränsningsregel där det förutom röstviktning ska krävas att en majoritet av medlemsländerna står bakom förslaget för att t.ex. förhindra att en grupp stora länder ska kunna köra över små länder. Jag vill fråga om regeringen är beredd att driva en sådan linje fortsättningsvis. Sedan handlar det också om flexibel integration, och då måste jag fråga socialdemokraterna och moderaterna varför ni är så njuggt inställda till en sådan. När EU-samarbetet förbereds för en omfattande utvidgning är det oklokt att avfärda ett samarbete byggt på en varierande grad av integration mellan medlemsländerna, alltså en mer flexibel gemenskap. Vi från Centerpartiet bejakar en flexibel integration och ser det som en möjlighet att tillåta vissa länder att gå före och stärka samarbetet på vissa områden samtidigt som en utvidgning inte förhalas. Redan inom dagens EU-samarbete finns särskilda undantag och lösningar för enskilda medlemsländer. Således har vårt land t.ex. förbehållit sig rätten att avstå från deltagande i den ekonomiska och monetära unionen även om vi uppfyller konvergenskraven. Det är viktigt att vi kan avstå från deltagande i den ekonomiska och monetära unionens tredje etapp. Centerpartiet ser ingen anledning att Sverige ska ansluta sig eller hindra andra stater från att delta i ett sådant samarbete. Herr talman! När vi internt inom unionen kraftsamlat oss och tagit oss samman för att jämka ihop oss och kompromissa om nödvändiga förändringar för att kunna utvidga unionen får vi inte låta kommissionens rapport kasta in grus i maskineriet. Utvidgningen av EU - att förena öst och väst - är en historisk uppgift, ett moraliskt imperativ, en politisk nödvändighet och en ekonomisk möjlighet. Låt oss alla se till att detta angelägna uppdrag som åvilar vår tids politiska ledare fullföljs och inte drar ut på tiden. Det är vi skyldiga dagens och morgondagens generationer av européer.

Herr talman! Jag vill svara Agne Hansson på den direkta frågan som gällde vår inställning till flexibel integration. Syftet med att ingå som medlem i en union är att man ska söka styrka i de gemensamma handlingslinjerna och det gemensamma programmet, att alla ska vara med. Men det finns inte ett kategoriskt avståndstagande från att några går före. Så är det inte på EMU-området där Sverige står utanför det tredje steget och där andra har gått före. Men det kan vara problematiskt på vissa områden, inte minst på säkerhetspolitikens område där man skulle kunna hamna på olika ståndpunkter i en konflikt om några valde att göra en insats medan andra står utanför. Det är inte så enkelt att detta gäller alla områden på ett och samma sätt.
Herr talman! Självfallet finns det möjlighet att resa problem på en rad områden. Bäst vore det om man kunde hitta en konstitutionell modell som är långsiktigt hållbar även i dessa delar. Men om jag uppfattade Viola Furubjelke rätt är man mer benägen att peka på problem än att se de möjligheter som det innebär att tillåta en flexibel integration. Jag har väldigt svårt att se hur man kan vara vän av en utvidgning och värna den nationella integriteten och inte arbeta för en sådan lösning.
Herr talman! Det är ju en del av den debatt som handlar om ett A och ett B-lag, något som vi inte vill se förverkligat. Jag tycker inte att det ska finnas bättre och sämre EU-medlemmar. Alla ska kunna vara med i det som man gemensamt bestämmer om. Man ska också kunna invänta en mogenhetsgrad i de länder som har vissa svårigheter. Det ska bygga på konsensus. Men som jag sade kan det vara fel att kategoriskt säga nej till detta i alla sammanhang. Det kan finnas situationer då det kan vara mindre skadligt för unionen, och då får man ta ställning till det. Just på försvars och säkerhetspolitikens område är det några som har sagt sig villiga att forma ett försvar gemensamt för unionen. Men det skulle kunna vara förkastligt för dem som står utanför och farligt för unionens sammanhållning. Dessa styrkor skulle då kunna användas på ett sätt som andra inte gillar. Man skulle t.ex. kunna hamna på olika sidor i en konflikt, och detta vore inte bra för unionens fortlevnad.
Herr talman! Jag kan dela Viola Furubjelkes farhågor på det området. Men jag menar att detta är möjligt att lösa genom de konstitutionella frågorna, och jag hälsar med tillfredsställelse den nyansering i svaret som jag nu får. Detta med A och B-lag kan vara en berättigad fråga. Men om man lyckas att klara ut det gemensamma regelverket på ett vettigt sätt, tror jag att den farhågan är överdriven. En riktig hantering av frågan om flexibel integration gagnar Europasamarbetet på rätt sätt.
Herr talman! Jag vill bara kommentera frågan om röstviktningen, som Agne Hansson tog upp. Den svenska ståndpunkten har ju faktiskt fastlagts av riksdagen en gång. Inför Amsterdam behandlades ett betänkande där riksdagen slog fast de svenska prioriteringarna, och det är ju de som gäller alltjämt. Vi vet också att efter Amsterdam var man i princip klar över att det skulle vara en kommissionär per land, att de stora länderna skulle släppa ifrån sig en kommissionär och att de skulle kompenseras med ett antal fler röster i ministerrådet. Från svensk sida har vi i alla sammanhang sagt att det är rimligt att så sker, men att införa dubbla majoriteter och sådana saker har vi varit mycket tveksamma inför. Vår ståndpunkt kvarstår att här ska man i stället försöka kompensera med röster i ministerrådet och inte gå in på krångliga metoder.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som Sören Lekberg säger, att besluten är fattade. I stora delar är vi väl ensamma. Men nu pågår ju den här processen och det kan t.o.m. innebära att Sverige som ordförandeland kan få ta tag i detta om man inte hinner klara ut det, vilket jag hoppas att man gör. Då är det naturligtvis viktigt att fortsätta driva frågorna med kraft och åt det håll som gagnar syftena med och andemeningarna i de beslut som är fattade. Jag tycker mig notera att regeringen glider något på kraven mellan å ena sida att varje land ska ha en kommissionär och å andra sidan röstviktningsfrågan. Man fäster större vikt vid att varje land ska ha en kommissionär och mindre vikt vid röstviktningen. Det tycker jag är olyckligt, även om jag delar uppfattningen att man ska ha en kommissionär för varje land. Men det är naturligtvis viktigt att vi håller oss borta från dubbel majoritet. Den uppfattningen delar jag helt.
Herr talman! Det är naturligtvis så att regeringen måste följa det mandat som riksdagen har lagt fast. Sedan vet ju Agne Hansson att vi har möjlighet att diskutera de här frågorna i kammaren. Berörda utskott har diskuterat dem. I EU-nämnden följer vi ju förhandlingarna nära. Vi har en särskild grupp inom EU-nämnden som i detalj följer förhandlingarna och får därigenom möjlighet att hela tiden ta del av resultaten. Men i det här skedet ska vi naturligtvis inte gå ut och rucka på de svenska ståndpunkterna. Vi ska hålla fast vid det som vi sade tidigare, att det ska vara en kommissionär för varje land, att de stora länderna ska ha kompensation när det gäller röstviktningen. När det gäller det förstärkta samarbetet, som också kallas för flexibel integration, ska vi vara försiktiga. Det är ju den svenska utgångspunkten.
Herr talman! Det är riktigt, och Centerpartiet deltar ju i överläggningarna. Vi för dialogen vidare tillsammans med regeringen och de andra partierna i en andemening som jag tycker att vi är ense om när det gäller att försöka driva dessa frågor på ett sådant sätt att man undviker att ta in begreppet om dubbla majoriteter, vilket skulle vara det allra sämsta ur vår och alla små länders synpunkt. Vi har sagt att det är viktigt att införa en begränsningsregel. Anledningen till att jag tar upp frågan i debatten är att jag vill höra synpunkter, men också att allmänheten ska få kännedom om hur vi diskuterar eftersom vi oftast gör det i slutna sammanträdesrum. Det är viktigt att vi kan ha en bred debatt även om de konstitutionella frågorna. Det är mitt syfte.

Herr talman! EU står inför en rad stora och svåra utmaningar de närmaste åren. Jämställdhetsfrågan är en stor utmaning. Generellt sett är kvinnor kraftigt underrepresenterade inom de flesta av EU:s organ och institutioner. Detta måste ändras, och här menar jag att Sverige kan komma att spela en viktig roll. Även om de politiska områden som sannolikt betyder mest för jämställdheten, t.ex. välfärdspolitiken, bör ligga kvar på nationell nivå, kan EU på olika sätt bidra till en mer progressiv utveckling när det gäller jämställdheten. Det kan t.ex. handla om att fortsätta att motverka diskriminering i arbetslivet och att föregå med gott exempel i unionsorganens egna personal och utnämningspolitik. Men ett av de mest akuta och svårhanterliga problemen för EU just nu menar jag och många med mig, inte minst Holger Gustafsson här i talarstolen nyligen, är ju handeln med flickor och kvinnor. Vissa väljer att kalla det trafficking, andra kallar det för vit slavhandel. Vad vi än väljer att benämna det, kan vi alla enas om att det är en omskakande och fullkomligt oacceptabel behandling av kvinnor som pågår. Prostitution och handel med kvinnor har förekommit under lång tid världen över, men det specifika i dag är att handeln kraftigt kommit att öka i Europa. Det finns i dag inga exakta siffror på antalet berörda kvinnor och mörkertalet anses vara mycket stort. Vissa uppgifter pekar dock på att det är upp till två miljoner kvinnor årligen som utnyttjas sexuellt. Vidare tyder andra uppgifter på att kvinnohandeln globalt sett beräknas omsätta ca 7 miljarder dollar årligen, vilket motsvarar 60-70 miljarder svenska kronor. De kvinnor som lyckas fly från de vidriga förhållandena fångas ofta in igen. Antingen dödas de eller säljs till en annan handlare. Många av dessa flickor är under 18 år. Flickorna och kvinnorna lockas ofta in i prostitutionen av kriminella organisationer på grundval av falska löften om guld och gröna skogar, dvs. löften om seriösa jobb och en bättre framtid. I Europa är det framför allt östeuropeiska och ryska kvinnor som skickas till olika länder i Europa för att arbeta som prostituerade. En del av kvinnorna har sålts till handlare av sina familjer, andra kvinnor har kidnappats av handelssyndikat. Frivilligorganisationerna rapporterar också om flera exempel på kvinnor från EU som kidnappas och säljs till andra världsdelar. I Europa är handeln med kvinnor klart styrd av professionella internationella ligor och utgör en stor del av den organiserade brottsligheten. Många av kvinnorna har sålts till bordeller i länder i Europeiska unionen, medan andra kvinnor hamnar i sexindustrin i andra länder. Flera EU-länder används också som genomfartsländer för handeln. Herr talman! Sedan några år tillbaka finns det konventioner som förbjuder handel med kvinnor och barn. Men på grund av brottets internationella karaktär är det ofta mycket problematiskt att upprätthålla bestämmelserna eftersom nationella domstolar ofta saknar befogenheter att göra något åt det. Vi i Folkpartiet efterlyser ett mer omfattande polissamarbete, framför allt genom Europol. Informationskampanjer som riktar sig mot potentiella offer är också betydelsefulla. Vi i Folkpartiet menar att det är mycket angeläget och viktigt att Sverige i högre grad agerar kraftfullt mot denna människorättsvidriga handel. Sverige har under sitt kommande ordförandeskap i EU nu en reell möjlighet att aktivt visa att vi från svenskt håll tar den här frågan på största allvar. Jag är väldigt glad över att regeringen kommer att föra upp denna viktiga fråga högt på den politiska dagordningen under ordförandeskapet. Jag hoppas verkligen att regeringen vid det svenska ordförandeskapets slut har lagt fram förslag till en rad åtgärder för att få stopp på kvinnohandeln. Det räcker inte med välmenande resolutioner. Kommer inga konkreta förslag är vi många som blir mycket besvikna.

Herr talman! Vi är alla konsumenter med eller mot vår vilja. Redan för mycket, mycket länge sedan lärde vi oss vilka varor vi skulle samla och vad vi skulle göra med dem för att få föda, kläder eller bostäder. Ju mer vi har civiliserat oss desto mer har vi engagerat oss i att förvärva nya kunskaper om metoder och material. Nuförtiden är det få av oss som själva tillverkar det vi behöver. Intresset har därför förskjutits mer mot kunskap om de produkter som vi köper. I dag har vi tillgång till mycket information. Ändå kan vi inte lita ens på det vi äter. Jag tänker då närmast på det som just händer i Frankrike med BSE smittat kött som kan föranleda att människor blir sjuka. Trots ökad kunskap blir människor sjuka eller skadas av dåliga produkter varje dag. Jag är därför mycket glad att David Byrne, kommissionär för hälsa och konsumentskydd, introducerade en kampanj riktad mot ungdomar om frågor som gäller just livsmedelssäkerhet när han deltog i konsumentmässan Handlings Kraft i Stockholm för ett par veckor sedan. Boken Matpraktika, med recept och råd med anknytning till livsmedelssäkerhet, kommer att spridas till skolelever, och för allmänheten finns en hemsida på Internet med information. Fru talman! Det är av vikt att komma ihåg att konsumentfrågor inte endast baseras på lägsta pris. Konsumenterna vill också ha reda på hur varan produceras. Är den miljövänligt förpackad? Är den tillverkad av barn? Är den tillverkad av arbetare med fackliga fri och rättigheter? Fru talman! Det finns som sagt många frågor som intresserar konsumenterna. Det gäller inte minst miljön. Vägtransporterna ökar explosionsartat i Europa. Samtidigt förlorar järnvägen marknadsandelar. Denna utveckling är ohållbar och är inte alls vad upplysta konsumenter väntar sig av den nya teknikens Europa. Mycket av det gods som i dag körs på långtradare kors och tvärs över hela Europa måste i stället kunna föras över till järnväg. Transporternas påverkan på miljön är en av de stora utmaningar som EU-länderna har att arbeta med. Konsumenterna kan dra sitt strå till stacken genom att skaffa sig kunskap om hur varorna transporteras och välja därefter. Krafttag måste alltså tas för att underlätta för godstransporter på järnvägen. I praktiken utesluter nationella regler i dag andra järnvägsföretag än landets egna genom tekniska och administrativa hinder och genom höga banavgifter. EU har i dag en fri marknad med fria vägtransporter, fri flygtrafik och fri sjöfart men en nationellt skyddad järnvägstrafik. Många medlemsländer slår nogsamt vakt om sina gamla järnvägsbolag i stället för att snabba på utvecklingen mot en gemensam och effektiv järnvägstrafik så att länderna kan forsla varor på ett hållbart sätt genom Europa. Fru talman! Vi har numera också fått helt nya butiker, våra egna hem. Genom elektronisk handel med hjälp av dator kan vi numera beställa det mesta från julgranar till cd-skivor. För att denna handel ska kännas bekväm och säker måste kunderna få tillgång till ordentlig information om varor och leveranser men också säkra betalningssätt. Först när vi som konsumenter känner att vi på ett säkert sätt kan köpa våra varor och tjänster över nätet kommer e-handel att slå igenom. Det öppnar också nya möjligheter att sitta hemma och handla från företag i EU, ja faktiskt world wide. Det kan också få konsekvenser i framtiden. I butiker ser vi ofta bara priset. Nu kan vi skaffa information om transporter och villkor i landet där varorna produceras m.m. Vi kan även välja att handla från producenter i tredje världen som inte tidigare haft möjligheter att marknadsföra sig i vårt land. Förhoppningsvis leder detta till en mer rättvis handel. Sverige är nog det enda land i världen som genom konsumentmakt i form av köpbojkott och gemensam facklig kamp har lyckats tvinga ett amerikanskt företag att teckna kollektivavtal. Vi måste komma ihåg att missförhållanden inte bara sker bland barnarbetare i länder som Indien. Fru talman! Genom den inre marknaden kan vi lyfta upp konsumentfrågorna. Vi måste anpassa oss till den nya tiden med e-handel och skapa regler som underlättar och ger säkerhet. Vi måste arbeta för att ge konsumenterna information om varor så att vi har annat än prislappen att ta ställning till när vi ska välja. Vi ska kort och gott utnyttja de möjligheter som ges för att stärka oss som aktiva konsumenter och genom vår konsumtion påverka miljön också globalt.

Fru talman! De konsumentpolitiska frågorna är en viktig del av välfärdspolitiken. Det behövs starka och välinformerade konsumenter som kan ta till vara sina rättigheter och välja på en alltmer internationaliserad marknad. Att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet är ett av de övergripande målen för den svenska konsumentpolitiken. Det är också ett prioriterat område inom EU, där konsumentpolitiken under de närmaste åren kommer att bli ett eget fullvärdigt politiskt område. Sverige ligger långt framme när det gäller att tillvarata konsumenternas intressen, och det finns i Europa stora förväntningar att vi under vårt ordförandeskap ska lyfta fram konsumentfrågorna. Konsumentfrågor handlar om att du och jag ska veta vad vi får när vi köper en produkt eller en tjänst. Vi ska kunna välja bort det som vi anser är oetiskt eller har producerats på ett farligt sätt. Med konsumentmakt påverkar vi marknaden genom medvetna val. Därför måste vi genom lagar och förordningar ge konsumenterna möjligheten att välja. Genom varudeklarationer, produktsäkerhet, standardiseringar och marknadskontroller har vi instrumenten att ge den information konsumenterna har rätt till. Kunskap är nyckeln till medvetna val, och den måste alla få tillgång till. Kunskaper om konsumentfrågor måste ges tidigt. Det bidrar till att barn och ungdomar blir kunniga och kritiska konsumenter, och det lägger grunden till en stark konsumentroll i vuxenlivet. Sverige har antagit FN:s barnkonvention. Den innebär bl.a. att barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden i ett samhälle där de tillåts att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Samtidigt vet vi att utbudet av bild och ljudmedier har ökat kraftigt under 1990-talet. Barnen har fått tillgång till nya TV och radiokanaler, och video, cd-skivor , data och TV-spel har fått allt större genomslag. Tillsammans med att informationstekniken alltmer blir en del av vardagen har detta medfört att barnens totala massmediekonsumtion blivit större. Kopplat till konsumentpolitiken innebär det att etiska frågor kring marknadsföring riktad till barn och ungdomar och hur de ska kunna skyddas från skadligt medieinnehåll är väsentliga att lyfta fram. Det handlar framför allt om att skapa en acceptabel skyddsnivå för barn i ett medielandskap som kännetecknas av globalisering, snabb teknikutveckling och nya system för mediedistribution, och där informationen flyter allt friare över nationsgränserna. Inom EU är medvetenheten och enigheten stor om att det nya medielandskapet kräver nya metoder för att skydda barnen. Ministerrådet antog 1998 dels en ny rekommendation om skydd av minderåriga, dels en handlingsplan för att främja en säkrare användning av Internet. EU har också ett TV-direktiv där medlemsstaterna ska säkerställa att TV-sändningar inte innehåller program som kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos minderåriga. I dag kan vi se en ny marknad som växer fram där barnen är målgruppen. Genom specialinriktade marknadskampanjer skapas olika trender där barnen förväntas följa med. Ett exempel är Pokémon, med samlarbilder, videofilmer, mjukisdjur m.m., som blivit en stor modefluga tack vare medveten marknadsföring. Barn är trendkänsliga, och riskerar att bli stora förlorare om vi inte sätter upp lagar och regler för marknaden och samtidigt ger barn och ungdomar kunskaper för att kunna välja och välja bort. Produkter som kombinerar olika saker, t.ex. leksaker och godis, blir allt vanligare. Olycksfall där dessa produkter är orsaken har lett till många dödsfall ute i Europa. Dessa produkter måste därför granskas mycket noggrant och, i de fall de anses farliga, stoppas. Det svenska konsumentskyddet har utvecklats och vuxit fram under en lång följd av år. Sveriges skydd är i de allra flesta fall bättre och bredare än det minimiskydd som för närvarande finns inom gemenskapen. Den svenska målsättningen ska fortsatt vara hög, men samtidigt måste vi ta ett ansvar för konsumentfrågorna i EU. Kunskap är nyckeln till starka konsumenter. Men den kunskapen måste börja tidigt - redan i skolan. Barn och ungdomar är mer utsatta för riktad reklam, och riskerar att bli stora förlorare om vi inte gemensamt i EU kan arbeta för lagar och regler kring marknadsföring och produktsäkerhet. För att lyckas i det förebyggande arbetet behövs registrering av olyckor och produkter samt effektiva marknadskontroller. Vi har kommit långt i Sverige, men i en alltmer globaliserad marknad räcker våra nationella regler inte till. Vi behöver ett effektivare samarbete inom EU. Under ordförandeskapet har vi möjligheter att föra upp frågorna på dagordningen och ge konsumenterna större makt. Låt oss ta vara på den möjligheten.

Fru talman! Jag delar naturligtvis Marianne Carlströms oro för vad som kommer att hända med våra barn i det framtida medielandskapet. Men jag är kanske mer pessimistisk om möjligheterna att rå på avarterna genom lagar och regler. Jag ser ju vilka enorma möjligheter som finns att på olika sätt kringgå det hela. Jag vill fråga Marianne Carlström om hon anser att det verkligen är lagar och regler som är det viktigaste sättet att styra detta. Är det inte bättre att arbeta med upplysning, information och inte minst samtal med barnen? Vi ska komma ihåg att dagens barn och unga har en helt annan inställning till många av de frågor som vi förfasar oss över som vuxna. Det kanske inte alltid är våra normer som är de riktiga. Är det inte bättre att försöka få till stånd en diskussion och ett samtal kring de här frågorna än att så väldigt strikt med lagar försöka reglera sådant som vi antagligen inte kan efterleva?
Fru talman! Jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra. I vissa fall är det lagar och regler som gäller, men många gånger är det också viktigt att man tillsammans i dagisgrupper, i skolor och på föräldramöten tar upp sådana här saker. Föräldrarna kan då diskutera detta tillsammans, sätta upp gemensamma regler och komma överens om vad man kan göra.
Fru talman! Jag vill gärna höra med Marianne Carlström vad det är för konkreta lagar och regler som vi borde arbeta för här i Sverige nu i samband med ordförandeskapet för att få till stånd en gemensam europeisk lagstiftning när det gäller att skydda barn från olämpliga program i TV t.ex.
Fru talman! Jag tror inte att jag kan stå här i talarstolen och säga exakt vilka program det är som barn inte ska få lova att titta på, eller vilken reklam som man inte ska få lova att visa. Jag vet att det finns reklam som är direkt olämplig att visa för barn, men jag överlämnar till dem som tittar mer på barnprogram än vad jag gör att besluta om detta. Jag vet alltså att det finns sådant som är direkt olämpligt, och det ska man nog förbjuda.

Fru talman! Den här debatten har belyst ett antal av de problem som finns i en globaliserad värld. Det har handlat om arbetslöshet, jämställdhet, krishantering och flyktingpolitik. Jag håller med om den problembeskrivningen. De problemen finns ofta, och ofta är de relaterade till att vi lever i en mer globaliserad värld. Ofta har de här problemen följts av invändningen: Vi ska inte göra något på det här området, för detta är en nationell frågeställning och ett nationellt ansvarsområde. Det har sagts att EU borde syssla med färre, men viktigare områden. Det har sagts att man vill ha en smalare och effektivare union. Det har sagts att man vill ha en kompetenskatalog. Jag tror i mångt och mycket att gränsdragningarna är konstgjorda. Jag tror att den arbetslöse i Sverige eller i andra EU-länder tycker att det viktiga är att han eller hon får de åtgärder som kan föra tillbaka till en arbetsmarknad - sedan kan den åtgärden ha sitt ursprung i beslut i kommunen, i riksdagen, i EU eller kanske i det civila samhället. Min utgångspunkt är att åtgärder mot samhälleliga problem bör beslutas om och sättas in där de är effektivast. Jag tror att man måste ha klart för sig att i en alltmer globaliserad värld så sker det allt oftare utanför nationalstaten. Det sker allt oftare på en internationell nivå. Det sysselsättningssamarbete som Sverige har tagit initiativ till är ett gott exempel på detta. Det har förändrat, och det förändrar, verkligheten. Det synliggör och det driver på medlemsstaterna att höja ambitionerna när det gäller arbetslöshetsbekämpningen. Och det behövs, därför att i en global värld med ett globalt rörligt kapital finns det en stor risk att kapital kommer att förflytta sig dit där man kortsiktigt får lägst kostnadsnivå. Därför är det också viktigt att det faktiskt fattas gemensamma beslut och antas gemensamma riktlinjer på ett antal av de här välfärdsområdena. Vi förde i riksdagens EU-nämnd för inte så länge sedan en diskussion om kompetensutveckling som en del av sysselsättningspakten. Somliga av riksdagens partier hävdade att det är ett nationellt ansvar. Ja, det är det i många frågor. Men det finns också problem med att säga att det bara är ett nationellt ansvar. Det är väldigt populärt och lätt att säga att just miljöfrågorna är ett överstatligt problem eftersom de rör sig över gränserna. Produktionen flyttar dit där kostnaderna är lägst, och vi får del av problemen via utsläpp i luften. Ja - men så är det även med sociala problem. Produktionen flyttar ifrån ställen där man ställer stora krav när det gäller välfärdspolitik och socialpolitik. Även konsekvenserna av de sociala problemen, som fattigdom och arbetslöshet, sprider sig över gränserna. Det finns färre och färre renodlat nationella frågor. Fler och fler frågor berörs av det internationella samarbetet. Fler och fler frågor där man vill se en effektiv politik bör också kunna fattas beslut om på internationell nivå. Därför är det sysselsättningssamarbete som vi driver, och ska fortsätta att driva under ordförandeperioden, en viktig del. Det är bra med kvantitativa och kvalitativa gemensamma mål. Det skapar förutsättningar för en effektiv politik och högre ambitioner i politiken. Men det ger också förutsättningar för mer sund och mer lika konkurrens mellan länderna. Det är klart att det i vissa fall hade varit bättre om man hade kunna fylla detta med mer av överstatlighet och fått starkare och tydligare beslut inom området. Det hade kunnat öka handlingskraften och åstadkomma en mer öppen process. Men just hanteringen av sysselsättningspakten och frågorna om kompetensutvecklingen här i riksdagen visar ju hur besvärligt det är. Det finns en höger som inte riktigt engagerar sig och bryr sig om sysselsättningsfrågorna. Det finns en vänster och ett miljöparti som i normalfallet kanske bryr sig, men som i det här fallet, av principiella skäl, säger nej till allt som handlar om EU-samarbete. Jag tror att det är viktigt att försöka höja ambitionerna och försöka få in många av de här sociala och välfärdspolitiska frågorna inom EU-samarbetet. Det handlar om att fatta de beslut som medborgarna ställer krav på. Det handlar om en effektiv politik och en politik som fungerar när det gäller sociala och välfärdspolitiska mål. Där är sysselsättningsunionen ett bra första steg. Det behövs fler sådana områden. Det behövs mer av internationellt fattade beslut för att kunna stärka och trygga välfärdsstaten.

Fru talman! Jag vill alltid vara konkret. Här talade Martin Nilsson om behovet av att integrera sociala frågor. Jag antar att han även menade vissa socialförsäkringsfrågor. Jag såg i en tidning häromdagen att någon EU instans hade tittat på pensionssystemen. Man konstaterade att de var mycket dåliga i alla de större länderna utom Storbritannien. Det är faktiskt så att Storbritannien, Nederländerna och nu också Sverige har bra pensionssystem. Man hade på förslag att man nog borde integrera detta. Då skulle jag vilja fråga Martin Nilsson om det är riktigt lyckat. Är det inte bättre att vi säger till dem att lära av våra erfarenheter så de kan rätta till sina system? Är det verkligen så att vi ska integreras med det italienska systemet där kvinnor går i pension vid 54 års ålder?
Fru talman! Nej, så är det självfallet inte. En integration behöver inte innebära konformism eller likhet i alla avseenden. Men det innebär att man fattar gemensamma beslut. Jag tror exempelvis att det är ett problem att man har väldigt olika strukturer på en gemensam arbetsmarknad när det gäller kompetensutveckling, möjlighet för kvinnor att delta i förvärvsarbete och barnomsorg. Det finns ett antal områden där det är uppenbart att man skulle ha behövt fler gemensamma beslut för att få en fungerande gemensam arbetsmarknad. I dag har man tagit sig an den ena sidan, men långt ifrån den andra. När det gäller det italienska pensionssystemet får Margit Gennser ursäkta. Mina kunskaper är alltför begränsade för att jag ska kunna uttala mig riktigt om det.
Fru talman! Med detta vill jag visa att man ska precisera vad man talar om. Jag tror att det är väldigt svårt att tala om kompetensutveckling, sysselsättningspolitik, arbetslöshetsförsäkringar, pensionssystem och sjukförsäkringssystem på en gång. Problemen är väldigt olika. Tyvärr måste man också dra in skattesystemen i det. Därför ville jag höra om det fanns mer substans i det, men det gjorde det tydligen inte.
Fru talman! Det var ju substans i den bemärkelsen att jag tycker, till skillnad från Margit Gennsers parti, att EU borde försöka sätta upp målsättningar när det gäller kompetensutveckling. Alla säger att kompetensutveckling är viktigt, men varför kommer det inte i tillräckligt stor utsträckning? Jo, därför att vi har strukturer som gör att det är väldigt svårt för ett rörligt kapital att göra de investeringar i kompetensutveckling som behövs. Då borde olika länder kunna fatta gemensamma beslut. Det vill EU:s medlemsstater till största delen göra. Moderaterna i denna kammare var motståndare men ändrade sig när de fick en något mer modifierad version. Jag tycker att det är ett problem att man inte vill gå tillräckligt långt i den riktningen och försöka ta fram gemensamma riktlinjer. Det hade varit bra på det området, precis som det har varit bra på sysselsättningsområdet. Där har det visat sig ge effekt. Det har visat sig ge resultat. Det är bra.
Fru talman! Jag uppskattar Martin Nilssons ambitioner på arbetsmarknadsområdet. Man jag har en liten fundering. Har Martin Nilsson tänkt på vad det kan innebära för svensk arbetsrätt och för svensk kollektivavtalsrätt när vi plockar in fler grejer under EU-paraplyet? Då kommer ju frågorna också under EG-domstolen. I den domstolen finns det inte någon riktigt stor förståelse för vår svenska arbetsmarknadsmodell där kollektivavtalet är norm.
Fru talman! Det Bengt-Ola Ryttar tar upp är självfallet en aspekt som bör beaktas i det arbete som pågår. Jag kan bara huvudsakligen referera till det som faktiskt har varit, det man faktiskt har fattat beslut om och det som Sverige faktiskt redan har påverkats av. Jag tror att den allmänna uppfattningen är att arbetsrätten i Sverige i många avseenden har skärpts beroende på EU-beslut. Det gäller bl.a. övergångsbestämmelser och inom ett antal olika områden. Jag kan också se att i de beslut som hittills har fattats har man haft en djup förståelse för att det finns olika traditioner. I vissa länder har man mer lagtraditioner och i andra länder har man mer kollektivavtalstraditioner. Det är självfallet en viktig aspekt att fundera över, så att man i sådana beslut kan försöka se till att olika länders tradition beaktas. Det innebär inte att man ska ha en lägre ambition. Jag tycker att man hittills har lyckats ganska bra med att kombinera de nationella traditionerna med höjda gemensamma målsättningar inom välfärdspolitiken. Det tycker jag är bra.

Fru talman! Jag är glad att Birgitta Ahlqvist tar upp samma ärende som jag gjorde för en liten tid sedan här i kammaren. Det är i stort sett identiskt. Nu vill jag ställa en fråga. Om knappt två månader är det här vår regerings ansvar. Vad kommer regeringen att göra? Jag skulle ha riktat den frågan till utrikesministern, men hon är tyvärr inte i kammaren. Därför riktar jag i stället frågan till Birgitta Ahlqvist. Vad kommer man att göra som ordförandeland? Det räcker ju inte att tala om detta, utan det handlar om mycket handgripliga åtgärder på fältet för att rädda dessa människor om vi ska kunna försvara mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker att det är intressant. Eftersom Birgitta Ahlqvist inte var här i kammaren när jag höll mitt anförande kan jag säga att vi nästan kan lägga kalkerpapper över våra anföranden. Det är precis samma ärende, men jag tog upp det med lite andra ord. Jag har haft uppe detta vid två tillfällen vid samtal med utrikesministern för att få det som ett prioriterat ärende under ordförandeperioden. Men det finns inte med. Jämställdhetsfrågor finns med i en andra etapp, så att säga. Jag menar att man inte kan tala om jämställdhet med trovärdighet om vi inte gör något åt de här frågorna. Delar Birgitta Ahlqvist den uppfattningen?

Fru talman! Willy Söderdahl talade för en dryg timme sedan om beslutsfattandet inom EU och sade att det var långt från människorna. Även vi här i riksdagen fattar beslut. Även vi kan vara långt borta från många människor. Men vi kan i alla fall anstränga oss att fatta så vettiga beslut som möjligt. Vi ska komma ihåg att de beslut vi fattar påverkar många människors liv. De påverkar materiella värden, men det finns också beslut som egentligen inte har materiella värden men som ändå har oändligt stor betydelse. Det är bl.a. frågan gällande EU och EMU. Hur gör man då det allra bästa vägvalet? Det vet ingen av oss. Men det finns en väg för att undvika de verkligt stora misstagen. Det är att inte säga ja till beslut som är oåterkalleliga, som inte kan ändras om vi har fattat beslutet. Ett EMU-beslut är nästintill omöjligt att backa från. Därför ska vi säga nej. Nej är till skillnad från ja ofarligt. Ett nej kan alltid bli ett ja, ett ja till att överge sina pengar, sin penningpolitiska suveränitet, sin riksbank och en egen finanspolitik. Det leder till förlorad självständighet. Det är ett ja till överstatlighet, och det är detsamma som att säga ja till en gemensam straffrätt. EMU innebär egentligen att vi avskaffar riksdagens kanske viktigaste uppgift. Vi avskaffar riksdagen till gagnet men inte till namnet. När danskarna folkomröstade om EMU i september förstod vanligt folk vad frågan rörde sig om, och de sade nej. Etablissemanget förstod det inte. Det är ett allvarligt hot mot demokratisk legitimitet. Överstatligheten som EMU leder till erkänns i dag. Det gjorde den inte i går. Denna fråga har också en praktisk och materiell sida. Euron introducerades till för hög kurs. Eurons värde har sjunkit kraftigt. Riskerna var kända, men beslutsfattarna brydde sig inte om det. Handeln utanför Euroland svarar bara för 10 %, så man sade: Det gör ingenting hur vi sätter kursen. Paul Volcker, tidigare Fedchef, varnade tidigt i en hearing i det engelska överhuset. Han sade att det är en illusion att tro att en stor valuta inte behöver vara stabil. De ansvariga har nu försökt skylla på USA, dess högre tillväxt, dess bättre aktiemarknad. Euron har blött. Orsaken är bl.a. att tyska företag har köpt amerikanska eftersom de är mer lönsamma än de tyska. Om eurons depreciering inte begränsas kommer till slut relationerna mellan EU och USA att bli frostiga. Den nye amerikanske presidenten - vem det nu blir - möts av en blödande euro. Det blir inte särskilt angenämt. Euron blir konfliktskapande i utrikesrelationer och inom euroland. Ekonomiska spänningar har redan vuxit fram mellan Irland, Spanien, Nederländerna och Finland - som har överhettade ekonomier - och Tyskland och Italien som har låg tillväxt. Men de är alla bundna till samma politik. En storlek ska passa alla. Spänningar leder till konflikter. Konflikter kan naturligtvis i förlängningen skapa djupa motsättningar. Varför vill då kommissionärer som Wallström, Patten, Kinnock och, den störste av alla, Prodi skapa en eurostat. Det finns olika skäl, men man kan inte bortse från makt, status och pengar. Målet i en stat är klart för kommissionen och EU parlamentet. Det uppnås steg för steg, men vägen kamouflerar man ofta. I EU-parlamentet arbetas det för en EU-straffrätt och en europeisk åklagarmyndighet. Ett första steg är Eurojust som ska bekämpa narkotikahandel, terrorism, pengatvätt och bedrägerier. Jag har tänkt på det förut, och efter att ha hört debatten, förstår jag att det är målkonflikter. Men det är viktigare att upprätthålla nationalstraffrätt och ha samarbete så att man kan komma åt de otäcka effekter vi kan få när förhållandena är olika i olika länder. Man kan fråga sig om regeringen vill att vi ska bli överstatliga. Det tror jag inte alls att man vill. Den relevanta frågan är: Är regeringen beredd att säga nej till alla de många små eller större beslut som leder till överstatlighet? Är regeringen t.o.m. beredd att använda sitt veto? Är man beredd att i Nice använda sitt veto för att vi ska få behålla vetot och enhälliga beslut? Jag tror att man ska lyssna på oss svenskar för vi vill behålla vår suveränitet. Jag vill därför fråga: Är regeringen beredd att med veto försvara vår självständighet och vår suveränitet?

Fru talman! I början av den här debatten sade Lennart Daléus att vi måste söka unionens rötter för att kunna förstå den. Det tror jag är alldeles rätt. Det måste man göra. Då ska man gå tillbaka och se på vilka överväganden som låg bakom Schumandeklarationen. Det var Jean Monet som gjorde utkastet till Schumandeklarationen som sedan ledde till Kol och stålunionen. Jean Monet hade arbetat med att samordna transporterna under andra världskriget mellan de krigförande länderna. Han visste att det inte var lätt att få en mellanstatlig samordning. Han ansåg att Europa befann sig i kris. Det gjorde naturligtvis Europa direkt efter andra världskriget. Hans erfarenhet sade honom att för att Kol och stålunionen och dess förlängning skulle fungera måste den bygga på odemokratisk överstatlighet. Man måste bygga ett system som i sig självt gick framåt i den riktning som man en gång angav. Man måste ha ett system som såg till att konstruktionen inte föll på grund av ett beslut som någon av statscheferna fattade en måndagsmorgon när han var på dåligt humör. Den här konstruktionen och tanken lever kvar i EU-konstruktionen än i dag. Kommissionen är faktiskt grundbulten i denna odemokratiska överstat. Det ska vi beakta när vi diskuterar EU-systemet och demokratiseringen. Alf Svensson sade att vi var tvungna att finna vägar för internationell samverkan, och att om inte EU funnits hade vi varit tvungna att uppfinna det. Som jag ser det fann vi inte EU efter debatt och analys av vilken form av internationellt samarbete vi behövde. Vi flydde in i EU när vi inte trodde på vår egen förmåga att lösa de problem vi hade vid den tidpunkten. Vi hade mycket stora allvarliga problem, och vi trodde inte att vi kunde lösa dem själva. Därför flydde vi in i EU-medlemskapet. Det är naturligtvis fel sätt att närma sig och gå in i ett unionssamarbete. Det är kanske den ursprungliga orsaken till EU-systemets dåliga legitimitet här i landet. Det är ingen tvekan om att EU är en demokratiförlust. De som har läst Demokratiutredningen har sett att utredningen sätter 14 stora frågetecken för demokratin i EU-systemet. Det gör man trots att man inte över huvud taget tar upp EMU och ECB. De två förkortningarna förekommer över huvud taget inte i Demokratiutredningens betänkande. Bo Lundgren försvarade EMU-medlemskapet och vill driva på EMU-medlemskapet med samma frejdiga mod som han och vi övriga visade när vi satt i riksdagen och bedrev EMU-politik i början av 1990 talet. När vi knöt kronan till ecun i maj 1991 gjorde vi inget annat än utövade EMU-politik. Det gick till fullständigt kaos. Ur detta kaos försökte vi resa oss genom att gå med i EU. En beklaglig följd av detta var att på resan in i EU bytte den svenska samhällseliten definition av demokratibegreppet. Det gick inte att hålla fast vid det klassiska demokratibegreppet som hade varit en stor gemensam nämnare i svensk politik i ganska många år. Det gjorde man utan att redovisa, utan debatt och utan analys. Jag har full förståelse för alla dem som framhåller att EU är ett fredsprojekt. Men jag tror att det bara finns en sak som är den verkliga garanten för fred. Det är demokrati och ingenting annat. Tack!
Fru talman! Ordförandeskapet i EU är ett lysande tillfälle att ta upp frågan om barnarbete. EU:s möjligheter att bekämpa barnarbete i världen ligger framför allt på två nivåer. Den första handlar om att driva på inom FN, självklart i samarbete med de länder där detta förekommer. Målet är naturligtvis att begränsa omfattningen och skadeverkningen av barnarbete. Den andra vägen handlar om att utnyttja EU:s marknad för att driva på de länder som tillämpar barnarbete. EU:s marknad är av sådan omfattning att man faktiskt kan påverka berörda handelspartner i den här frågan. Självfallet även här gärna i samarbete med FN. Jag tror att det går snabbare med EU. Inom FN kommer det ju att röra sig om frivillighet medan EU kan ställa bindande krav. I det här sammanhanget får vi inte glömma bort att många av barnen är beroende av de inkomster som deras arbete ger. Det är inte heller ovanligt att barnen har ett familjeförsörjningsansvar där barnens inkomster ska försörja en hel familj. Det är viktigt att barnen inte försätts i en ännu svårare situation än den som de redan befinner sig i. Det är nämligen risk för att samtidigt som man minskar barnarbetet ökar man antalet gatubarn. Ett mycket tragiskt exempel på detta var McDonalds Happy Meal. Man lät asiatiska barn tillverka leksaker till Happy Meal, och när uppgifter om detta trängde fram till offentligheten avskedades alla dessa barn, som i stället hamnade på gatan. Detta måste motverkas. Det handlar i första hand om att begränsa den tid under dygnet och veckan som barnen ska behöva arbeta och att se till att arbetet förenas med skolgång och möjligheter att träffa familjen. Man ska självklart också se till att de skadligaste formerna av barnarbete helt försvinner. Vi måste alltså gå försiktigt fram för att inte förvärra situationen för de utsatta barnen. Men det finns en form av barnarbete som vi inte ska gå försiktigt fram med. Det handlar om de fall när det inte är fråga om att barn tillverkar varor för försäljning utan där barnen själva har förvandlats till varor. Jag talar då om sexturismen. En del européer, framför allt män, åker till fattiga länder och utnyttjar barn där. Det förekommer även att barn importeras som sexslavar till europeiska bordeller. Självfallet ska vi gå hårt fram i dessa sammanhang. Sverige har redan tagit upp denna fråga på EU:s dagordning, men det får inte stanna vid fina deklarationer, utan det måste ställas konkreta krav. Ett viktigt krav är att man försöker se till att den här typen av brottslighet jämställs med knarkbrottslighet. Det är i dag så att vinsterna inom den här branschen kan jämställas med vinsterna inom knarkbrottsligheten, men straffen är inte jämförbara. Risken för att åka fast är bara en bråkdel så stor för dem som jobbar inom sexbranschen jämfört med vad som gäller för dem som jobbar inom knarkbranschen. Straffskalan täcker dessutom bara en bråkdel av motsvarigheten för knarkbrotten. Jag tror att en viktig väg att bekämpa de skändligheter som förekommer är att föra upp strängare straff på dagordningen. Jag tror inte på någon gemensam åklagarmyndighet. Då kommer vi verkligen in i ett överstatligt system. Vi måste gå fram i takt med att processen mognar fram och i takt med vad medborgarna är redo att acceptera. Däremot tror jag att man kan rekommendera att ljuset sätts på att fånga in dem som håller på med det här och även att vi ser till att de får straff som kan jämföras med straffen för knarklangare osv.

Fru talman! Det är lätt att förfäras över människors trötthet inför politik, inför avhopp och misstro. Men det är ännu lättare att förfäras när man ser till orsakerna, att det inte är människorna det är fel på, utan på hur vi folkvalda hanterar demokratin. Vi kan inte längre låta den allvarliga utveckling som pågår i Sverige fortsätta. Valdeltagandet sjunker, och alltfler förtroendevalda i kommunerna väljer att hoppa av. Inför en sådan utveckling kan vi inte blunda för vårt ansvar. Demokratin har reducerats till leverantör av service och nyttigheter. Och när det inte längre går, när servicedemokratin inte längre kan leverera, är det naturligt att misstron och tröttheten ökar. Samtidigt som det är uppenbart att lösningen måste ligga i att återupprätta förtroenderollen, att stärka den lokala makten och delaktigheten, väljer regeringen en annan väg. Målet verkar vara att helt stoppa det kommunala självstyret. Härska, kontrollera, reglera och straffa verkar vara regeringens, Miljöpartiets och Vänsterns linje. Lyd och verkställ, är retoriken. Det saknas verkligen inte exempel: Det är alltså en oerhört angelägen debatt vi har i dag. En debatt där frågorna har hopats under lång tid, men belönats med få svar. Det är nu hög tid för tydliga svar från demokratiministern.

Fru talman och ledamöter av Sveriges riksdag! Jag vill till att börja med tacka Agne Hansson och Centerpartiet för att ha tagit initiativet till den här debatten. Det är mycket viktigt att vi noga överväger, diskuterar och finner lösningar på hur demokratin lokalt ska kunna stärkas. Ett övergripande mål för regeringens demokratipolitik är att underlätta för människor att aktivt delta i demokratin. Att vitalisera den lokala demokratin är helt avgörande för att vi ska uppnå det målet, framför allt därför att den lokala nivån är mest påtaglig i medborgarnas vardag. Jag vill särskilt underlätta för medborgare att vara lokalt förtroendevalda. Därför har jag också allvarligt oroats av det faktum att runt var tionde fullmäktigeledamot har lämnat sitt uppdrag sedan förra valet. Det är också med allvar jag noterar att avhoppen är särskilt många bland våra unga förtroendevalda och bland kvinnor. Valdeltagandet minskar. Då talar jag inte främst om deltagandet i allmänna val i riket som helhet, som har minskar från ca 90 % till ca 80 %. Jag talar om det faktum att i vissa kommundelar och i vissa bostadsområden är valdeltagandet långt under 50 %. När det är som värst är det under 30 %. Detta speglar klassklyftor och utanförskap i Sverige år 2000. Samtidigt ökar misstron mot de folkvalda institutionerna och mot oss som är politiker. Vi ser också att alltmer av expert och tjänstemannavälde breder ut sig på demokratins och de folkvaldas bekostnad. För att vända utvecklingen och fördjupa folkstyret tillsatte regeringen Demokratiutredningen. Vi har också initierat utvecklingsarbetet Tid för demokrati med ett stort rådslag kring Demokratiutredningens slutbetänkande, ett firande av 80-årsjubileet av den allmänna rösträttens införande och tillfört ekonomiska medel för demokratiutveckling. Min ambition är att presentera ett antal åtgärder i en demokratiproposition nästa höst. Förslagen ska bl.a. baseras på remissutfallet av Demokratiutredningen, tre olika grundlagsutredningar samt Kommundemokratikommitténs arbete. Det är särskilt roligt att se det stora intresse som finns runtom i landet för demokratiutveckling, inte minst på lokal nivå. I de över 400 ansökningarna om medel för demokratiutveckling som har kommit in till Justitiedepartementet går det att läsa om ett stort engagemang, om politisk vilja och ambition att fördjupa demokratiarbetet. Att stimulera och ta till vara detta brinnande engagemang ser jag som helt avgörande för den svenska demokratins framtid. Jag vill också, innan jag går in på problemen på detta område, påminna om några glädjande siffror. Det är många, nästintill 60 %, som säger att de kan tänka sig att vara medlemmar och aktiva i ett politiskt parti. Det tycker jag är höga siffror som bådar gott. Det finns också mycket annat som pekar i positiv riktning. Svenska folket är starka anhängare av demokratin som samhällssystem. Nazisternas och antidemokraternas attacker mot demokratins försvarare har lett till att stödet för demokratin stärkts. Avskyn för deras illdåd har fått människor att gå samman. Låt oss också glädjas över att svenska folket är minst lika aktivt som tidigare i någon form av ideellt arbete. Lite drygt hälften av svenskarna är med i någon förening, och intresset för samhällsfrågor är i dag mycket stort. Men visst finns det också skäl till oro. Demokratiutredningen konstaterar att politikerrollen genom omorganisationer och besparingspolitik i kommuner och landsting har förändrats. Fritidspolitikerna har förlorat makt till chefstjänstemän och yrkespolitiker. Det är alltså snarare maktkoncentrationen i kommunhus och partiorganisationer lokalt som leder till att nämndledamöter och fullmäktigesuppleanter finner sina beslutsbefogenheter begränsade, inte något slags maktkoncentration till staten. Framför allt Kommunala förnyelsekommittén ger stöd för det här synsättet. "Heltidspolitikerna fick ett för stort inflytande" ansåg fritidspolitikerna i de undersökningar som kommittén beställde. Jag delar alltså inte den analys som säger att det skulle vara ett beskuret eller detaljreglerat kommunalt självstyre som föranleder förtroendevalda att lämna sina uppdrag. Jag känner inte till några undersökningar som visar på ett sådant samband, vilket man kunde förledas att tro om man enbart läste Svenska Dagbladets ledarsida. En mycket vanlig orsak däremot är att många, särskilt unga, lämnar sina uppdrag för att flytta till en annan ort. Det är inte förvånande att yngre människor under så pass lång tid som fyra år kanske väljer att avgå från ett uppdrag för att studera på en annan ort. Om syftet med den här debatten är som angivet, att diskutera hur demokratin lokalt ska kunna stärkas, är det alltså inte mot självstyrelsefrågor som jag egentligen vill rikta mitt fokus. Likväl måste jag bemöta den ideologiska kritiken i självstyrelsefrågan. Jag håller helt enkelt inte med de debattörer som påstår att självstyret successivt gröps ur av en socialdemokratisk regering. Det kommunala självstyret i Sverige är bland de starkaste i världen. Ett starkt kommunalt självstyre har alltid varit, är och kommer alltid att vara en viktig fråga för socialdemokratin. Sveriges kommuner är direktvalda, har egen beskattningsrätt och ansvar för så gott som samtliga välfärdsverksamheter. Den lokala demokratin och självstyret är helt enkelt en omistlig del av folkstyret i Sverige. Detta kommer till uttryck redan i regeringsformens första paragraf, som stadgar att folkstyret förverkligas bl.a. genom kommunalt självstyre. Under 1990-talet har dessutom kommunernas frihet ökat mycket markant. Låt oss bara påminna oss om det faktum att det var en socialdemokratisk regering som presenterade förslaget till ny kommunallag år 1991. Det är en lag som har gett kommuner och landsting en mycket stor organisatorisk frihet. År 1993 beslutade riksdagen att ersätta flertalet av de specialdestinerade statsbidragen med ett generellt bidrag till kommuner och landsting. Det utbetalas lika i kronor per invånare till kommuner och landsting, och det innebär att man från kommunalt håll i mycket hög grad själv får besluta om inriktningen på sina budgetar. Vi har också det nya utjämningssystemet för kommuner och landsting som gäller från 1996. Sammantaget ger statsbidrags och utjämningssystemet alla de enskilda kommunerna och landstingen stora möjligheter att anpassa sin verksamhet efter lokala behov, och att själva prioritera mellan olika verksamheter. Det gäller alla kommuner - inte bara de rika. Problemet för den lokala demokratin är inte ett alltför begränsat kommunalt självstyre. Jag anser att vi har mycket större anledning att fokusera på de svårigheter som de lokalt förtroendevalda har att utöva sitt värv, och de svårigheter medborgarna har att få insyn och möjligheter att påverka. Det är därför som jag har tillsatt Kommundemokratikommittén, som bl.a. ska föreslå åtgärder som ökar människors möjligheter till insyn och deltagande i den kommunala demokratin. Den ska också föreslå åtgärder som ska stärka den kommunala representativa demokratins funktionssätt och former, såsom åtgärder som kan stärka fullmäktiges ställning och åtgärder som kan stärka den medborgerliga insynen i kommunalt delägda företag, i kommunala entreprenader och i andra alternativa drifts och samverkansformer. Kommittén ska också föreslå åtgärder som kan underlätta för förtroendevalda, förbättra arbetsförhållandena och undvika förtida avhopp. Ett annat demokratiproblem som jag vill nämna är den konfrontationspolitik som förs i en del kommuner. Låt mig ta ett exempel. Nu genomförs i Stockholms läns landsting mycket stora förändringar av sjukvården. På några år ska sjukvård för 10 miljarder kronor konkurrensutsättas och upphandlas. Demokratin ger självfallet de ansvariga i den moderatledda majoriteten all rätt att genomföra detta högriskprojekt med den gemensamma vården och skattebetalarnas pengar. Men det finns ett demokratiskt dilemma. Upphandlingarna kommer inte att hinna genomföras före nästa val, utan de kommer att bakbinda även den majoritet som framröstas i nästa val. Avtalstiden blir troligen minst fem år - längre än en mandatperiod. Vad högermajoriteten i Stockholms läns landsting alltså sysslar med är att göra nästa landstingsval näst intill meningslöst. Om något beskär det lokala självstyret och demokratin i vårt land så är det när medborgarnas val till de kommunala församlingarna görs verkningslösa. Traditionellt har kommunerna präglats av en politisk samsyn kring kärnverksamheten. I frågor av stor och långsiktig betydelse för kommunerna har en bred majoritet över blockgränserna eftersträvats. I dag ser vi mycket långtgående utförsäljningar av kärnverksamheter och kommunala tillgångar. I takt med att alltmer av kommunal verksamhet upphandlas aktualiseras frågor om avtalsvillkor och avtalsperioder i förhållande till mandatperiodens längd. I stället för konsensus har vi fått alltmer av konfrontation. Sverige är en nation. Sveriges demokrati bygger på folksuveränitetsprincipen. Den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Med andra ord så finns det, och måste också finnas, gränser för det kommunala självstyret. Det är en ständigt pågående balansakt att väga nationella intressen mot självstyrelseprincipen. Demokrati är inget enkelt statsskick utan inneboende konflikter. Tvärtom kräver demokrati ständiga avvägningar mellan, och lyhördhet för, de mängder av olika behov, intressen och åsikter som vi människor har. Även denna kammare har sin demokratiska funktion. Ibland glöms det bort i debatten om det kommunala självstyret. Ni folkvalda ledamöter i riksdagen är den moderna demokratins hjärta. Riksdagen sätter ramarna för det kommunala självstyret. Det är så det ska vara av demokratiska skäl. Tack för ordet!

Fru talman! Den för medborgarna viktigaste arenan för den representativa demokratin är utan tvekan kommunen. Det är där beslut avseende skola, daghem, äldreomsorg, boendeplanering och mycket annat bör, ska och måste fattas. Mot den bakgrunden är det särskilt angeläget att stärka formerna för deltagande och inflytande just i kommunen. Men, fru talman, att beslut delegeras till en kommunal nivå innebär inte att besluten alltid måste fattas där. Besluten kan också fattas direkt av den som berörs. Exempel på detta är brukarstyrelser vid skolor och daghem eller brukarråd i primärvården. Det måste bli möjligt för människan att bilda självförvaltningsorgan. Stärkta möjligheter till självförvaltning måste förenas med större möjligheter att också påverka och delta i det politiska beslutsfattandet. Vi måste på alla sätt ta till vara just det lokala kunnandet. Fru talman! Denna debatt är en produkt av illavarslande signaler, som blir mer och mer frekventa. Det är dags att se helheten i regeringens försök att, trots vad demokratiministern säger i talarstolen, inrikta sig på att göra allt för att underminera lokala initiativ. Regeringen undviker att stödja de lokala prioriteringarna och stärka det lokala ansvaret. Man misstror människors möjlighet och förmåga att ta eget ansvar tillsammans eller utav egen styrka. Här går alltså en klar och tydlig ideologisk skiljelinje mellan I dag lever den lokala demokratin på nåder av regering och riksdag. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen tvekar inte att utnyttja detta faktum för att uppifrån styra kommunerna så snart utvecklingen på någon punkt går den emot. Sjunkande valdeltagande och många människors känsla av utanförskap undergräver demokratin. Det som förvånar mest i detta är att regeringen faktiskt har en ovilja att i konkret handlande göra någonting åt denna negativa trend. Den politiska majoriteten i riksdagen ser ofta sina egna politiska mål som överordnade det som kan ske i kommuner. Den kringgärdar därmed det kommunala självstyret med fler lagar och ständigt nya bestämmelser i stället för att förlita sig på de lokala valresultaten. I all sin nit att driva igenom den egna politiken lägger man fram förslag som t.o.m. de egna KU ledamöterna har svårt att svälja eftersom de anser att förslagen urholkar den lokala demokratin. Fru talman! Det är dock inte förslagen som saknas, utan det som saknas är den politiska viljan. Regeringen, Miljöpartiet och Vänstern ordar gärna om vikten av ökad demokrati, men driver sedan igenom förslag som är raka motsatsen. De direktdemokratiska inslagen i kommunerna måste stärkas. Olikhet är bra. Bejaka experimentlust hos kommunerna och deras invånare! Fru talman! Låt mig nämna några av de förslag som Centerpartiet lagt fram i riksdagen under det senaste året. Vi har krävt att vi måste synliggöra de kommunala frågorna genom skilda valdagar. Vi har krävt att det måste bli lättare att genomdriva kommunala folkomröstningar. Vi har krävt en rätt för medborgare att väcka initiativ. Vi har krävt ökade möjligheter till delningar av kommunerna. Vi har krävt, och Socialdemokraterna har varit emot. Så har det varit i betänkande efter betänkande och i debatt efter debatt. Jag betvivlar inte demokratiministerns uppriktighet och den goda viljan att stärka det lokala självstyret. Men problemet är att demokratiministern arbetar för ett parti och en regering som prioriterar helt andra saker. Man tillsätter en ambitiös demokratiminister, men varje gång statsministern uttalar sig så beskärs demokratiministerns mandat. Fru talman! Grunden för en stark lokal demokrati är starka och självständiga kommuner. Det är förslag som krävs för att återupprätta självstyrelse som vi nu behöver. Därför, fru talman, behövs det ett starkare skydd för kommunerna i regeringsformen. Skyddet mot tillfälliga majoriteter i kommunfullmäktige, som regeringen är så rädd för, bör ligga i ökade inslag av direktdemokrati och inte i centralstyrning och statligt översitteri. Fru talman! I stället för att kräva två tredjedels majoritet i kommunerna borde det vara två tredjedels majoritet i riksdagen för att kunna gå förbi det kommunala självstyret. Först då kan man nämligen börja tala om nationellt intresse, till skillnad från partiintressen. Det måste också bli möjligt för kommunerna att utmana statlig styrning i domstol. Som sagt, fru talman, så finns förslagen. Men finns den politiska viljan och det politiska modet?

Fru talman! När den lokala demokratin ska diskuteras tycker jag att det är viktigt att göra det utifrån två perspektiv, dels från väljarnas och medborgarnas perspektiv, dels, och först senare, utifrån de förtroendevaldas. Man finner då att Sverige står i en brytningstid när det gäller ansvarsuppdelningen mellan politikens institutioner och människorna själva. Vår privata beslutssfär har utökats trots att inte skatterna har sänkts. Det handlar alltså om en villkorad frihet. Omfattande avregleringar, det nya pensionssystemet och valfrihetsreformer i främst borgerligt styrda kommuner och landsting har ökat mängden vardagsbeslut som människorna i Sverige i dag kan styra över själva. De verkligt viktiga besluten om vilken skola mina barn ska gå i, hur delar av mina pensionspengar ska förvaltas och hur hushållsekonomin ska gå ihop när jag kan få välja elbolag och telefonbolag har utökat vardagsmakten. Den utökade valfriheten är nu en av Vänsterns viktigaste ideologiska måltavlor. Rätten att välja beskrivs som onödig, arbetsam och t.o.m. farlig. Unga aktivister bränner pensionsvalsblanketter, och röda majoriteter bekämpar än i denna dag mångfalden i kommun och landsting. Sverige delas upp i ett Sverige under socialdemokratisk ledning utan alternativ och med fortsatt ideologisk likriktning som främsta drivkraft och ett annat Sverige i och omkring våra större städer och på universitets och tillväxtorter där politiken byggs på en tilltro till medborgarnas rätt och förmåga att styra över sina egna liv. Det är om detta som dagens debatt handlar. Den förs mellan dem som sätter systemen före människan och dem som i stället har människors önskemål som utgångspunkt för hur systemen ska utformas. Den rödgröna majoriteten i Sveriges riksdag bedriver en klappjakt på människors rätt att få bestämma mer. Det är därför som denna majoritet har försvårat möjligheterna att omvandla sin hyresrätt till bostadsrätt. Det är därför denna majoritet inrättat ett utjämningssystem mellan kommuner i Sverige som syftar till att i princip alla kommuner ska ha samma skattesats. Det är därför denna majoritet förnekar alla elever i Sverige rätten att välja en egen skola. Det är därför denna majoritet förnekar patienter i Sverige att få välja sin egen sjukvård. Det andra perspektivet handlar om politikens egen värld, varför några av oss har valt att engagera oss politiskt och vilken politisk nivå som ska få besluta vad. I 10-15 år har nu rapporterats om demokratins och partiernas kris. Människor både inom och utanför partierna upplever att eget engagemang inte räknas och att strukturerna är föråldrade och toppstyrda. Partiernas och demokratins kris är en fråga om maktens förskjutning och koncentration, och då inte bara lokalt utan väl så mycket från lokal till statlig nivå. Att det är makt som det handlar om har nästan gått hela demokratidebatten förbi. Den enkla frågan är ju varför någon väljer att kandidera till kommunfullmäktige. Svaret är nästan alltid för att kunna påverka och rätta till något som upplevs som fel. Och vad är nästan alltid känslan när man frågar dem några år senare hur det har varit i politiken? Jo, att det var meningslöst, att det inte gick att påverka och att man inte nådde fram. Makten sitter hos några få. Det lokala självbestämmandet är inskrivet i grundlagen och ett uttryck för ett av demokratins viktigaste fundament, nämligen maktuppdelningen mellan olika politiska nivåer. Det utgår från en strävan till närhet. Det som ligger närmast människorna i vardagen ska beslutas lokalt. Så var det tänkt, och så har det också varit. Nu tycker Göran Persson att det har gått för långt. Han har därför inlett en nycentralisering av Sverige som väldigt mycket liknar de strävanden som kungar i den svenska historien har haft. Men Britta Lejon har ingenting sett och ingenting hört. Det ska först utredas meddelar demokratiministern. Sedan berättar hon om de stora problem som leder till att man fattar beslut som socialdemokrater inte gillar. Då kommer socialdemokratins stora popord de senaste 7-8 åren, nämligen konfrontationspolitik - politik som vi inte håller med om. Konfrontation. Det är ju hela demokratins idé att vi tycker olika. När någon annan inte tycker som vi är det konfrontation, men när vi får igenom beslut som vi håller med om är vi alla överens. Det är mycket märkligt. Låt mig ta fyra korta exempel. Det inomkommunala utjämningssystemet tar bort möjligheterna att attrahera människor med låg kommunalskatt. Det är alltså syftet. Det är inte så att det bara gör att nästa val är verkningslöst utan att varje val blir verkningslöst. På det sättet har man styrt vilka skattesatser som får tas ut lokalt i Sverige. Stopplagstiftningen vad avser den kommunala allmännyttan ska tvinga borgerligt styrda kommuner att fortsätta äga stora kommunala bostadsbolag mot sin vilja. Stopplagstiftningen vad avser akutsjukhus är ett desperat försök att förbjuda utvecklingen av hela den svenska sjukvården, allt i syfte att tvinga kvar missnöjd personal hos dåliga offentliga arbetsgivare. Borttagande av skolpeng har ungefär samma verkan när det gäller möjligheten att välja skola. Frågan är hur detta kommer att påverka de flesta förtroendevalda medborgare som finns i Sverige, de som har uppdrag i kommuner och landsting. Min slutsats är att det ofta leder till en politikens kapitulation i kommuner och landsting. Det blir allt oftare så att när man stöter på lokalt förtroendevalda berättar de om sin maktlöshet, hur staten har tagit över och hur de själva inte längre kan påverka. Man ska inte underskatta det problemet. De många människorna som träffar förtroendevalda i Sverige får höra att det egentligen inte är de som har makten, det är någon annan. Det är mycket allvarligt för demokratin.

Fru talman! Det här är egentligen en djupt ideologisk debatt. När jag hör de borgerliga företrädarna förstår jag varför. Man vill minska det man kallar politikens institutioners inflytande. Men vad är politikens institutioner annat än demokrati, dvs. att varje människas röst väger lika tungt? Det vill man ersätta med olika former av marknadsstyrning där marknadens idé ju faktiskt är att det är den ekonomiskt starkaste som når sina syften bäst. Detta är det ojämlika budskap som de borgerliga partierna här företräder. Centerpartiet har begärt dagens debatt om lokal demokrati därför att man kopplar ihop två företeelser. Den ena är allvarlig, nämligen att ett stort antal förtroendevalda i kommunala församlingar lämnat sina uppdrag. Den andra är att man hävdar att det kommunala självstyret kringgås och beskärs. Frågan är: Av vem? Man ger exempel på detta inom skolan, bostadspolitiken och akutsjukvården. Det handlar om förslag som ännu inte är genomförda. Men det är illa valda exempel i debattinbjudan, eftersom de ännu inte införts. Ingen kan ju ha avträtt sitt politiska uppdrag för något som ännu inte är genomfört. Förslagen måste också granskas, och det kommer att ske. Jag vill inte säga att varje enskildhet i dem är bra, men de är ju föranledda av de utförsäljningar, avknoppningar och den ekonomiska köp-och-sälj-lek som man bedriver med kommunal verksamhet och egendom i borgerliga kommuner. Förslagen är alltså inte inskränkningar i den kommunala självstyrelsen vilka som helst, utan de har - även om enskildheter i dem säkert kan diskuteras - som avsikt att förhindra att kommunal, dvs. gemensamt ägd och demokratiskt styrd, egendom och verksamhet undandras ett gemensamt demokratiskt ägande och beslutsfattande. Man kan säga att förslagen syftar till att dämpa högerpolitikens möjligheter att avskaffa kommunernas bestämmanderätt och därmed deras syfte att förminska demokratins inflytande. Utförsäljningar, ibland rena realisationer, minskar demokratins utrymme och den kommunala bestämmanderätten och därmed, de facto, kommunens självstyre eller demokrati. Vi är inte emot att man prövar och omprövar kommunal verksamhet, skapar alternativ och variationer. Men det är ju inte på grund av de här frågorna som folk lämnar sina uppdrag. Det är ett allvarligt problem att förtroendevalda lämnar politiken. Det är ingen ny företeelse. Det finns olika orsaker till detta. Klasskillnaderna som ökar är en. En del kan ligga i hur partierna arbetar, och där måste partierna naturligtvis självkritiskt granska sig själva. Det finns auktoritära gamla stelbenta strukturer som man måste göra upp med. En annan faktor ligger säkert i stressen i det moderna arbetslivet, där det är så mycket som ska hinnas med för människorna. Det gör det svårt inte minst för kvinnor eftersom vi ännu lever i ett så ojämställt samhälle. Men en orsak är faktiskt att den borgerliga politiken burit frukt. Enligt det borgerliga synsättet är människan kund på marknaden i stället för medborgare i samhället. När människorna visavi det offentliga får en kundroll, när de har att köpa eller inte köpa, när de blir kunder på vårdmarknaden, skolmarknaden, kulturmarknaden och pensionsmarknaden i stället för medborgare med rättigheter att hävda och skyldigheter att ställa upp urholkas faktiskt demokratin. Den borgerliga politiken går i sin kärna ut på att reducera det politiska uppdraget till denna marknadslek. Vi kan se det i de s.k. beställar och utförarmodellerna där förvaltningschefer görs till produktionsdirektörer och de förtroendevaldas uppgift förminskas till att bli beställare utan att de därmed - och därmed demokratin - får inflytande över eller ansvar för den faktiska verksamheten. Sedan tvingas ofta förtroendevalda att ta på sig myndighetsrollen och försvara att de själva inte kan styra. Och då växer klyftan till medborgarna, och olusten för det politiska uppdraget ökar. Det är en annorlunda roll än den politiska förändrarroll som många har velat ha. Utförsäljningar, nedskärningar och marknadslek med den offentliga sektorn leder till krympning av demokratin och av vad de folkvalda och folket därmed får bestämma över. Det är viktigt att man tar till vara brukarnas och personalens erfarenheter och initiativ bättre. Men framför allt måste demokratin öppnas och stärkas och inte försvagas av bolagsbildning och annat, för det ökar verkligen inte de enskilda människornas möjligheter att påverka sina sociala rättigheter och sin sociala situation.

Fru talman! Finns det en lokal demokrati? Frågan kan förefalla retorisk, men den kan faktiskt ställas. Centerpartiet har begärt en debatt om den lokala demokratin mot bakgrund av att flera förtroendevalda har slutat att vara just förtroendevalda. Indirekt pekar Centerpartiet på att den undergrävda kommunala kompetensen skulle vara en bidragande orsak. Till det ska jag strax återkomma. Fru talman! Att vara fritidspolitiker är tufft i många avseenden. Utöver jobbet - oftast heltid - ska man också försöka åstadkomma ett fungerande familjeliv. Det kan ju inte uteslutas att man dessutom har andra intressen på fritiden utöver de politiska. Att vara politiker kräver över huvud taget en stor portion tålamod. Det kräver inte bara vishet utan också en speciell typ av vishet, nämligen envishet. Fråga mig, jag vet. Jag har arbetat politiskt i över 36 år i ett parti som har varit hånat och utfryst under lång tid, ett verkligt underdog-parti. Det tog oss som bekant 27 år innan vi kristdemokrater tog oss in i riksdagen av egen kraft. För det krävs mycket tålamod och envishet. Man kan väl också utan att vara alltför kategorisk konstatera att det moderna samhällets livsstil knappast uppmuntrar dessa egenskaper av tålamod och envishet. Vid något tillfälle hörde jag Hans Bergström, DN:s förre chefredaktör, konstatera att vi har gått från ett textsamhälle till ett bildsamhälle. Textkulturen bygger på eftertanke, kritisk prövning, möjlighet till omläsning, viss distans och på att man också kan redovisa ett abstrakt innehåll. Bildkulturen bygger på känslointryck, hastiga impressioner som raskt försvinner, som inte kan kontrolleras igen och där det abstrakta inte kan bildsättas. Det här får följder. Vi får en nervösare politik med godtyckliga kast i vad som uppmärksammas. Långsiktigt ledarskap försvåras. Medborgare behandlas lätt som barn. Det svåra förvandlas till det enkla. Eftersom ingenting förklaras om målkonflikter och komplikationer uppstår ständiga besvikelser. Jag tror att det är effekten av den livsstil som uppstår i ett sådant samhälle som ligger bakom mycket av avhoppen från politiken. Fru talman! Sedan tror jag också att en del beror på vårt sätt att organisera vårt arbete. Vi människor vill ha närhet och mänsklig gemenskap. Samhällsvetaren Gunnar Adler-Karlsson har i DN lanserat idén om "familjism", dvs. att vi borde organisera allt mänskligt arbete i små gemenskaper med familjen som förebild. Det är, konstaterar han, i de små gemenskaperna som vi trivs och dessutom arbetar effektivt. De där tankegångarna borde vara ett memento för oss i de politiska partierna som sådana och givetvis också för hur vi organiserar den lokala demokratin. Utifrån det tror jag att det finns mycket utrymme för en hel del försöksverksamhet. Kan attackerna mot den kommunala självstyrelsen ha att göra med de avhopp som har diskuterats här tidigare? Nja, kanske påverkar de något, men effekterna är nog inte avgörande, åtminstone inte på kort sikt. Men inte desto mindre är de viktiga för den kommunala demokratin på längre sikt. Det finns en cynisk tänkare som har uttryckt sig så här: Envar har sin frihet så länge han inte använder den. Det är väl ungefär så regeringen tycks se på den lokala demokratin - ni får gärna ha er fulla frihet så länge ni inte använder den. Jag betraktar mig som en relativt balanserad politiker, och därför måste jag erkänna att det där var en överdrift. Men det är å andra sidan inte helt falskt. Under det senaste året har vi sett en sådan klåfingrighet från regeringen och dess stödpartier. Det har föranlett Lagrådet att ge ett antal kritiska synpunkter. Våren 1999 sade man t.ex. i en ganska ironisk kommentar: Någon innebörd måste dock den kommunala självstyrelsen ha. Enligt 1862 års kommunalförordningar inrättades de svenska kommunerna som ett slags lokala offentliga förvaltningsorgan i den nationella samhällsorganismen. Det fastslogs särskilt att kommunerna inte hade någon statsrättslig genuin juridisk kompetens som självstyrande politiska enheter. De fick sin kompetens genom delegering. Och så är det fortfarande. Grundlagen pekar ju ut den kommunala självstyrelsen som ett medel att förverkliga demokratin. Och det finns en viss frihet för kommunerna. Kommunerna kan fatta beslut. Men tycker regeringen och riksdagsmajoriteten att de är misshagliga kan man intervenera i den kommunala beslutskompetensen och inskränka beslutanderätten i olika avseenden. Det finns ett antal exempel på detta som har nämnts här tidigare, t.ex. akutsjukhus och bostadsförsörjning. De här förhållandena är inte acceptabla. En reell kommunal självstyrelse kräver en kraftfull rättslig kompetens för kommunerna. Då behövs också en reell lagprövningsrätt. Man kan tänka sig att fastställa den kommunala kompetensen i grundlagen. Det kan möjligen vara svårt att i en sådan lagstiftning få en tillräcklig spännvidd. Men här har jag en alternativ idé som for genom huvudet på mig i går. Det här problemet skulle man faktiskt kunna lösa genom att man skapade en särskild lagstiftning för den kommunala kompetensen, lik den som riksdagsordningen anger. I regeringsformens 8 kap. 16 § anges att beslut om riksdagsordningen kan fastställas på samma sätt som för grundlag eller genom en majoritet på tre fjärdedelar vid ett och samma beslutstillfälle. Det gäller huvudbestämmelserna, medan tilläggsbestämmelserna kan beslutas om genom enkel majoritet. En sådan kommunalordning av samma dignitet som riksdagsordningen skulle kunna vara en lösning för att bidra till att stärka intresset för det lokala demokratiska arbetet. Till slut skulle jag vilja säga till demokratiministern: Blanda inte ihop det här med konfrontation och ett demokratiskt dilemma. Om nu de ickesocialistiska partierna vill genomföra sin politik ska inte det framställas som ett demokratiskt dilemma. Det är väl kanske så att socialdemokraterna anser sina förslag som väl avvägda, så ett gott råd till demokratiministern är: Respektera dina politiska motståndares rätt att föra den politik de representerar. Däremot behöver man inte respektera själva politiken.

Fru talman! Varför vänder folket politiken ryggen? Varför förmår politiken locka och engagera bara ett fåtal? Det är viktiga frågor att ta upp för debatt. De är angelägna inte bara för oss som är politiskt engagerade. Det har ofta slagit mig att debattörer och journalister har en rätt grund syn på hur politiken utövas. Politik är för dessa vad som bedrivs i riksdagen. Och politiken här är förvisso viktig. Men väl så viktig är den politik som de allra flesta politiker ägnar sig åt som kommunalpolitiker eller landstingspolitiker på sin fritid. Många lever ett snärjigt liv. Att förena jobb, familj och politisk verksamhet med många möten och kontakter kräver mycket, ibland alltför mycket. Men det är inte bara tidsfrågan som är det stora problemet, tror jag. Min egen erfarenhet är att det har blivit ett mycket hårdare klimat i politiken. Det gäller inte politiker emellan - vi kan ha fina och trevliga kontakter över partigränserna - nej, problemet är att ofta bli ifrågasatt och kritiserad av "vanliga" människor och i medierna. De i och för sig nödvändiga besparingarna och omstruktureringarna i den offentliga sektorn gör vanligen inte politiker populära. Att börja sitt politiska arbete i kulturnämnden med att stänga ett omtyckt bibliotek för att spara pengar är mycket påfrestande, för att inte tala om att lägga ned en skola eller avveckla ett sjukhus. Är det då så konstigt att människor drar sig för att ge sig in i politiken när de tror sig riskera att få spott och spe? Man vill ju ägna sig åt politik för att åstadkomma någonting gott. Jag har mött partikamrater som i samband med nedläggning av ett sjukhus har fått frågan "Varför vill du göra oss så ont?" Vem orkar höra den kommentaren när man strävar efter den bästa lösningen? Mer garvade politiker lär sig att negativa opinionsstormar blåser över och att hotande förändringar kan leda till någonting positivt. Hur ska då fler vilja och orka ta på sig politiska förtroendeuppdrag? Detta är ju förutsättningen för en fungerande lokal demokrati. Jag har länge predikat behovet av att lyfta fram politikens guldkanter: glädjen och tillfredsställelsen som det politiska engagemanget ger. Fråga inte bara varför så många lämnar politiken! Fråga också varför så många stannar kvar trots alla uppoffringar! Det ekonomiska utbytet för fritidspolitiker är i allmänhet minimalt. Gäller det makt? Det är tveksamt. Mer handlar det om möjligheten att vara med om att påverka den miljö som man lever i. Engagemang ger i sig ofta stor tillfredsställelse. Också alla kontakter med människor i och utanför politiken ger mycket. Delaktighet och lokalt engagemang skänker stabilitet åt det demokratiska systemet som sådant. Hur kan då det lokala politiska engagemanget förnyas? Folkpartiets recept är följande. Inför skilda valdagar för valen till riksdag respektive kommuner, landsting och regioner! För detta förefaller det nu finnas en majoritet i riksdagen. Men jag vill gå ett steg längre och ser gärna att kommuner och landsting sinsemellan kunde gå till val vid skilda tidpunkter. Det skulle leda till verkligt lokala val. Låt då kommuner, regioner och landsting själva bestämma dagarna för sina val! Skapa en kompetenskatalog! I likhet med vad Folkpartiet och flera andra partier nu föreslår vad gäller relationerna mellan EU och dess medlemmar kunde man också tänka sig en modell med en särskild kompetenskatalog för maktfördelningen mellan nationell och lokal nivå. Renodla personvalet! Nu är det dags att ta steget fullt ut och renodla personvalsidén. Folkpartiet anser att spärren ska tas bort helt och hållet. Utveckla också e-demokratin! När de traditionella deltagarformerna möten, demonstrationer och namninsamlingar tappar mark krävs det nya metoder för att manifestera politiska åsikter och kanalisera politiskt engagemang. Den nya informationstekniken utnyttjas knappast alls i politiska sammanhang ännu. Informationstekniken kan inte ersätta de etablerade kanalerna, men den är ett mycket värdefullt komplement, inte minst när det gäller att locka nya grupper, särskilt ungdomar, till politiken. Avståndet mellan väljare och valda krymper. Det är t.ex. fullt möjligt att genomföra lokala opinionsmätningar inom ett visst område i en kommun för att ta reda på vad medborgarna tycker om en ny detaljplan. Folkpartiet välkomnar möjligheterna att mer direkt använda Internet som ett kommunikationsmedel när det gäller att bilda opinion och fatta beslut. Detta är en möjlighet som kan leda till en spännande förnyelse av den lokala demokratin.

Fru talman! Jag har inte upplevt meningen med den här debatten vara att vi ska föra en ideologisk diskussion, utan jag har mer sett den som en möjlighet för oss att resonera om hur vi ska få tillbaka engagemanget för det politiska ansvaret bland medborgarna i kommunerna och för det gemensamma ansvaret för att lösa samhällsproblemen. Jag tror att det finns en ideologisk skiljelinje. Dagens utveckling går från gemensamma solidariska projekt och försök till lösningar till mer av gör-detsjälv-satsningar, handel med aktier och tittande på dokusåpor och Robinsonprogram och annat sådant som man kan anse vara intressant. Jag menar att detta är mycket farligt. Vi måste få tillbaka våra gemensamma arenor och rådslag om vad som är intressant för att lösa gemensamma problem. De människor som vi väljer till fritidspolitiker måste känna att de har ett uppdrag och att de gör nytta. Man kan bidra till detta genom att ge en mera positiv rätt till ledighet från arbetet, kanske subventionera vidareutbildning, ge mer av tjänstemannahjälp, skapa meriter för insatser i politiken och inte minst få bättre ekonomisk ersättning för sådana. Detta kan göra att vi som fritidspolitiker kan uppfatta vårt engagemang som ett allmänt intresse och känna oss behövda. Men det finns i kommunerna också en rad olika åtgärder som Miljöpartiet tycker ska utvecklas. Flera tidigare talare har nämnt en del av dem. Vi delar här inte upp oss i block, utan dessa idéer finns i de flesta partier. För oss är motionsrätt för medborgarna en viktig fråga liksom t.ex. utveckling av frågestunderna. Också direktval till stadsdelsnämnder är en väldigt intressant fråga liksom demokratibokslut för att se hur mycket medborgarna har kunnat medverka i besluten. Också att öka kontaktytorna genom medborgarkontor och olika arenor, rådslag och medborgarpaneler är möjligheter att skapa ett intresse för den lokala politiken liksom inte minst lokala folkomröstningar, som Miljöpartiet pläderar starkt för. Även kommundelningar måste vi se positivt på som ett positivt sätt att själva lösa problem och att ge möjlighet till ett större ansvar. Också skilda valdagar är, som alla vet, en miljöpartifråga. Ungdomsråd och ungdomsparlament är viktiga inslag. Att sänka rösträttsåldern är oerhört viktigt för att få med oss de unga. Det handlar vidare om livskvalitet och tid att ägna sig åt gemensamma problem. Där kommer en arbetstidsförkortning in. Ska vi ha tid och råd att ägna oss åt politik vid sidan av det närmaste ansvaret för familjen måste vi också få tid för detta. Jag tror att vi alla här på något sätt vill vara med om att försvara demokratin och skapa ett personligt och gemensamt ansvar för det som vi tycker är så viktigt, ett hållbart socialt och ekologiskt samhälle. Det krävs att vi i livskvaliteten får in det politiska ansvaret och att vi får möjlighet att utnyttja våra förmågor utan att känna det som om vi på vår arbetsplats stjäl tid utan i stället som att vi ger tid till gemensamma intressen av att lösa de lokala problemen. Jag tycker att vi ska satsa oerhört mycket på de här olika försöken. Ministern nämnde de här tio miljoner kronorna som jag tror att vi har i år. För nästa år tror jag att det är mellan tio och tjugo miljoner kronor. Det finns en rad försök. Många har ansökt. Inte så många, kanske femtio, får göra sådana här försök. Jag tror att det är upp till 250 000 kr som man får använda i sådana här olika demokratiförsök. Jag tycker att de här försöken, alternativen, är oerhört viktiga. Vi har sådana försök i bl.a. Kalix, där f.d. riksdagsledamoten Peter Eriksson är kommunalråd. Där har man initierat den här e-demokratin som någon tidigare har nämnt. Det är att ha rådslag med medborgare och politiker, att ge medborgarna förslagsrätt, att folkomrösta via Internet osv. Det är oerhört viktiga försök och möjligheter. Jag vill säga till ministern: Satsa på fler försök! Det gäller för oss själva att ge möjlighet till alla i det här landet att ge uttryck för vad de vill göra med demokratin - framför allt försvara den, förstärka den och utveckla den. Det är viktigt.

Fru talman! Det lokala självstyret är viktigt, och det är inte något som jag står här och säger utan att mena det. Det tror jag också att ni alla inser. Men jag hoppas också att ni klarar av att se de åtgärder som många olika socialdemokratiska regeringar faktiskt har vidtagit under flera decennier för att också i praktiken åstadkomma ett ökat lokalt självstyre. Låt oss påminna oss om utvecklingen som vi har sett under efterkrigstiden. Hur var det egentligen under 50-talet då vi faktiskt hade ungefär 200 000 förtroendevalda i det här landet? För det första hade vi oändligt mycket fler kommuner, det är sant. Men vi hade också en väldig detaljreglering av de kommunala verksamheterna. Det fanns föreskrivet från statsmakternas sida vilka sorters nämnder som skulle finnas. Inte nog med det. Ibland föreskrevs också vilka sorters tjänstemän och föredragande som måste finnas i nämnderna för att de skulle vara beslutsföra. Vi har sedan 50-talet sett en oändligt ökad frihetssgrad i fråga om det kommunala självstyret. De åtgärderna har den här riksdagen beslutat om, ofta på grundval av förslag från socialdemokratiska regeringar. Jag tycker att det är viktigt att vi ser det och att vi faktiskt inser att det kommunala självstyret i Sverige är ett av de starkaste, om inte det allra starkaste, i världen. Och så ska det förbli. Anledningen till att människors förtroende för och deltagande i demokratin har minskat under 90-talet tror jag inte alls har den kopplingen som antyds i begäran om debatten. Tvärtom tror jag att vi kan finna lösningarna lite mer åt det håll som Helena Bargholtz antydde. Jag är helt övertygad om att en av orsakerna till att det har varit svårt att vara politiker och till att bilden av politiken har förändrats är 90 talets nedskärningar. Det har, precis som Helena Bargholtz sagt, inte varit roligt att som lokal förtroendevald stå i främsta ledet, ta emot den största kritiken och genomföra de svåra besluten i praktiken när nedskärningarna drabbat människor som man känner och träffar på gatorna. Nedskärningarna inom vården, skolan och omsorgen, alla de kommunala verksamheterna, har lokalt förtroendevalda fått stå och försvara samtidigt som ambitionerna naturligtvis har varit de motsatta; att med politiken som verktyg förbättra Jag är helt övertygad om att den bakgrunden är en av förklaringarna till den situation vi nu lever i. Men jag är också övertygad om att det vi betraktar är mer långtgående och djupgående värderingsförändringar hos det svenska folket. Jag tror att det kanske är så att människor i dag förväntar sig att demokrati år 2000 ska betyda något ännu mer än vad demokrati har betytt under 1900-talet; mer för enskilda människor att säga till om, också på den lokala nivån. Vi vet att i de områden där människor har fått mer att säga till om genom brukarstyre och elev och föräldrastyrda skolor, där uppfattar också människor att demokratin har växt. Regeringens politik går ut på att stärka den representativa demokratin både lokalt och nationellt, men också på att stärka människors möjligheter att delta.

Fru talman! Jag måste uppriktigt sagt säga att jag är glad över att ministern nu bekräftar sitt intresse för den enskilda människans ökade intresse för direktdemokrati. Centerpartiet vill stärka deltagardemokratin med ökade direktdemokratiska inslag i vardagen. Men vad händer när vi lägger fram förslagen? Jo, den socialdemokratiska majoriteten med Vänstern och Miljöpartiet avslår detta gång på gång. Jag vill vända mig till just Miljöpartiet, som visar stor inkonsekvens när de står och förespråkar ökad lokal självstyrelse för att sedan faktiskt stödja regeringens politik. De tre partierna förhindrar medvetet ett valgenomslag genom sitt agerande. Dessutom, fru talman, lägger de fram förslag som just får effekten att varje röst inte väger lika tungt. Vänsterpartiet talar vitt och brett om kommunalt självstyre och ökat behov av lokal demokrati. Det gör man i t.ex. Kommunförbundets forum med sina lokalt förtroendevalda vänsterpartister. Men när Vänstern här i riksdagen kan tillmötesgå dessa lokala vänsterpolitiker, när de har redskapen att genomföra den här förändringen, att stärka den lokala nivån och invånarnas självbestämmande, vad händer så? Jo, då börjar Vänstern visa sitt rätta jag och välja centralistiska och elitistiska vägar. Det gör man, återigen, ofta tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna i en gemensam majoritet. Jag vill fortsätta med Vänsterpartiet. När man från Vänsterpartiet pratar om lokal demokrati och om medborgarrollen, varför ställer man då ständigt upp bakom Socialdemokraterna som gör återkommande övergrepp på kommunerna och människornas självbestämmande? Miljöpartiet visar på vilken sida man står här. Det gäller att vara konsekvent även i kammaren i de här besluten. Miljöpartiet sitter faktiskt i en konkret relation, en majoritetskonstellation där man kan påverka. Lyhördheten måste bli större, och platser måste skapas för en dialog mellan förtroendevalda och medborgare. Länge har demokrati och folkstyre uppfattats som självklart och tagits för givet i vårt land. Samtidigt känner faktiskt många människor just den vanmakt inför det politiska systemet som många här har talat om. Det är något som manifesteras i sjunkande valdeltagande, svårigheter för politiska partier att rekrytera medlemmar och ökad misstro mot politiker. Det saknas fortfarande en diskussion om och förståelse för behovet av det som demokratiministern kom in på avslutningsvis, den fördjupade demokratin och en vilja att pröva förändringar av de demokratiska formerna. Man måste acceptera folkviljan. Demokrati handlar också, fru talman, om att acceptera beslut som man inte alltid gillar.

Fru talman! Jag har ett råd till statsrådet Britta Lejon. Det är att i valet 2002 kandidera till några förtroendevalda poster i kommunen, och kanske också till riksdagen. Det är ungefär samma känsla som när man ska välja för första gången. Man vaknar upp till att fundera: Varför ikläder jag mig detta uppdrag? Vad innebär det att vara förtroendevald? Vi har väldigt tydligt fått det illustrerat här i dag. För mig har det alltid handlat om att vinna och behålla väljarnas förtroende, att var väljarnas ombud i Sveriges riksdag eller i det kommunfullmäktige jag är vald till. För andra här, kanske tydligast företrätt av Kenneth Kvist, handlar det om rätten att få bestämma över andra människors liv - att under fyra års tid få rätten att bestämma över människors liv. Och Kenneth Kvist står och raljerar över människors rätt att välja. Det är ju han som ska bestämma. Frågan man måste ställa sig är: Vilken roll har jag som förtroendevald? Och då är det ett problem att där vi har kunnat formera majoriteter som inte ser ut som majoriteten i den här kammaren så uppträder det märkliga att socialdemokrater i minoritet ofta springer till sina riksdagsledamöter eller till sina statsråd och säger: De gör saker i vår kommun som inte stämmer med vårt partiprogram. Då borde ni ansvariga statsråd svara: Ja, så fungerar demokratin. Men det har den inte gjort, utan då börjar ni stifta lagar för att stoppa det som ni inte gillar. Och så dundrar det in förslag om maxtaxor, bibliotek, konsumentvägledare, bostadsbolag, utjämningsskatt och stopp för friskolor - allt i samma syfte, nämligen att med lagstiftningen som maktmedel sätta stopp för det som ogillas när andra försöker företräda sina väljare. Det är maktens arrogans mot dem som faktiskt bara försöker att företräda sina väljare. Så ta mitt råd, Britta Lejon. Kandidera i nästa val och ställ frågan: Varför kandiderar jag? Är det för väljarna, eller är det för rätten att själv kunna bestämma?

Fru talman! Om man reflekterar lite grann över vad de borgerliga ledamöterna säger så är det faktiskt brandtal mot demokratin, möjligtvis med undantag för Ingvar Svensson och Helena Bargholtz. Låt mig tydliggöra saken. Åsa Torstensson säger att vi företräder någon sorts elitism. Men då vill jag fråga: Hur stärks en persons inflytande om ett kommersiellt bolag i vinstsyfte driver en social eller vårdande verksamhet jämfört med om den drivs av en kommunal nämnd där politikerna genom systemet med en röst per person kan väljas eller väljas bort. Om vi hade haft en landstingsstyrd kollektivtrafik i Stockholm hade ju väljarna kunnat reagera och t.ex. röstat bort dem som är ansvariga för pendeltågseländet eller den dåligt skötta tunnelbanetrafiken. Men nu bestäms Citypendelns eller Connex ledning av Citypendelns aktieägare, dess bolagsstämma och dess i huvudsak utländska koncernledning. Snacka om elitism. Vad vi slår vakt om är att sociala och demokratiska rättigheter ska utövas av folkets valda representanter med en röst per person, där människorna har möjlighet att göra sin stämma hörd. Er linje går ju ut på att de stora aktieägarna ska bestämma över människornas huvud och driva sociala rättigheter i vinstsyfte. Där finns en grundläggande skillnad oss emellan.

Fru talman! Kenneth Kvist talar om att man försökte frånta de politiska institutionerna deras makt. Men det handlar ju inte om proletariatets diktatur precis. Han talar lite föraktfullt om marknadens makt osv. Och det ska man behöva höra från ett parti som så oblygt populistiskt utnyttjar just marknaden utan linje och sammanhang. För en tid sedan läste jag en undersökning om den kommunala självständigheten, och jag blev lite förvånad. Det visade sig där att den tydde på att Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tydligast slogs för den lokala självständigheten för kommunerna. Men när jag lyssnar på Kenneth Kvist så förstår jag att det bara är retorik från Vänsterpartiets sida. Demokratiministern talar ju om att man har fått ökad lokal självstyrelse. Det är klart att om man tittar på detta under en längre period så kan man nog peka på att det finns tendenser i den riktningen. Men det som skapar problemen är ju ryckigheten, att man plötsligt nu och då från riksdagens och regeringens sida går in och intervenerar och skapar problem för kommunerna. Jag skulle vilja sluta med ett citat från Demokratiutredningens ordförande Bengt Göransson. Han är ju socialdemokrat och inte kristdemokrat. Han säger följande: "Förmyndarskap är alltid motbjudande och kan aldrig godtas ens om förmyndaren är snäll och vill sin myndlings bästa. Varje medborgare är kapabel, förstår, kan - och förutsätts vilja. Det senare är viktigt - ty genom att ge demokratin detta totala beroende av den enskilde medborgaren åläggs denne också ett ansvar." Försök se detta tänkande också i ett kommunalt perspektiv, demokratiministern.

Fru talman! Vilket värde tillmäts resultatet i allmänna val egentligen? Det finns all anledning att ställa denna fråga, och flera har varit inne på den i dagens debatt. Men den är otroligt viktig. Det tycks nämligen ske ett slags gradering av åtminstone röster som leder till en borgerlig majoritet i kommuner, landsting och regioner. Och vad statsrådet än säger om ökad kommunal självstyrelse så har Sverige aldrig någonsin tidigare haft en regering som så flagrant utnyttjar lagstiftningsinstrumentet för att förhindra att den politik som en majoritet av väljarna har röstat fram ska gå att genomföra. Ett mycket aktuellt exempel är just det som handlar om att man via en tillfällig lag ska förhindra landstingen att överlåta driften av akutsjukhus till privata företag. Det handlar alltså om driften av dem. Jag tycker att det är en mycket försiktig reform som föreslås. Men här diskuterar ändå regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet att det ska krävas två tredjedelars majoritet i den beslutande politiska församlingen för att beslutet ska kunna genomföras. Det ser jag som ett hån mot demokratin. Och jag kan mycket väl förstå att många kommunalpolitiker blir oerhört besvikna över detta, tappar sugen och hoppar av.

Fru talman! Jo, Åsa Torstensson, vi använder vår vågmästarroll precis som vi ska göra, nämligen för att bedriva vår egen politik, inte borgarnas politik. Den här vågmästarrollen innebär ibland att vi av naturliga skäl samarbetar med regeringen och med Vänsterpartiet därför att det gynnar våra förslag bäst.

Det är inte demokratiskt bra. Det borde alla förstå. Kvalificerad majoritet kopplar vi nämligen till enkel majoritet och val emellan. Så får man inte igenom ett beslut med två tredjedelar, eller vilken kvalificerad majoritet som man bestämmer, så har man denna möjlighet med enkel majoritet med val emellan precis som när vi ändrar i regeringsformen. Detta är en viktig demokratisk princip för att just ha kontinuitet och ge folket möjlighet att bestämma i val. Sedan tycker jag att det är väldigt viktigt att nämna kommundelningar. Vi har kommuner som visar att de självständigt kommer att kunna klara sig väldigt bra, t.ex. Torslanda och Ljungskile i mina egna hemtrakter. Där finns det en majoritet för att gå ur den stora kommunen. För mig är det väldigt viktigt att säga att det inte bara är den del som ska bestämma som Centerpartiet tycker. Man måste väga in även den andra delen av kommunen, eftersom den blir en ny kommun. Det är oerhört viktigt att tänka på det. Hur detta ska viktas får vi diskutera, men det är viktigt att se det positivt och inte negativt, som jag tycker att det ofta framkommer från regeringens sida.

Fru talman! Uppdraget måste rimligen vara att fördjupa den svenska demokratin, inte någonting annat. Det måste väl också vara så att det betyder någonting speciellt att vara medborgare i Sverige. Utformningen av den svenska demokratin så som den ser ut i dag innebär att kommuner, riksdag och regering har ett ansvar för att garantera de enskilda individernas rättigheter. Vi måste kunna garantera människor rätt till bra bostad, god sjukvård, utvecklingsmöjligheter, en god välfärd och tillväxt oavsett om man råkar bo i Korpilombolo, Ersmark, Malmö eller Stockholm. Det ansvaret åvilar kommuner, riksdag och regering. Hur vi sedan fördelar ansvaret och vilken politik vi sedan väljer att bedriva skiftar naturligtvis beroende på politisk uppfattning. Det har uttryckts i dag en del propåer om maktens arrogans eller att jag och regeringen inte skulle se vikten av att de valda majoriteterna i olika kommunala församlingar har rätt att genomföra den politik man tror på. Det är inte detta det handlar om. Självfallet har vi aldrig någonsin anledning gå in på vad valda församlingars politik och budskap går ut på. Det måste också finnas ett ansvar för att garantera de enskildas rättigheter när det handlar om oerhört grundläggande politiska och sociala rättigheter. Det må vi ha olika uppfattningar om, och det vet jag att vi har. I den debatten och diskussionen landar vi ibland i olika slutsatser. Men kom inte och tala om maktens arrogans eller att vi inte inser vikten av att de valda församlingarna har all rätt att utöva sin politik. Fördjupningen av den svenska demokratin måste handla om att stärka de representativa församlingarnas och institutionernas funktion. Det måste, Åsa Torstensson, också handla om att stärka enskilda individers möjligheter till insyn och deltagande och förmåga att ta sin del av ansvaret för den svenska demokratin.

Fru talman! Ja, demokratiministern, vårt uppdrag är just att fördjupa demokratin. Centerpartiet vill låta människor få tillbaka den makt som i ett alltmer komplicerat samhälle faktiskt har centraliserats. Medborgarna luras dock i dag att tro att det är kommunpolitikerna som bestämmer, medan de i själva verket styrs mer och mer av regler som staten de senaste åren har beslutat om och nu lägger fram förslag om. Som det fungerar i dag kan man knappast tala om ett kommunalt självstyre. Riktigt kommunalt självstyre kan bara förverkligas om kommunen och dess invånare ges rejäla förutsättningar att förverkliga sina mål och att detta dessutom accepteras av statsmakten. En förnyad och levande demokrati handlar om att alla människor ska vara delaktiga och ansvariga för gemensamma angelägenheter, en konsekvent decentraliseringspolitik som tar fasta på att makten ska flyttas dit den hör hemma: till människor, enskilt och i gemenskap, som är motsatsen till elitism. Det måste vara slut på regeringens tomma ord och löften angående omsorgen om demokratin. I verkligheten handlar denna omsorg just nu inte om något annat än om socialdemokratiskt maktinnehav. Debatten här i dag har visat att det på många sätt finns en problembeskrivning i att demokratin utarmas genom utanförskap. Vi har däremot inte sett hur problemen ska lösas. Lösningarna ligger på helt olika håll. Så länge regeringen väljer att styra, reglera och kontrollera blir man inte en del av lösningen utan faktiskt en del av problemet. Jag tackar demokratiministern för debatten och får i väntan på förslag fortsätta att svara på utredningsremisser om hur demokratin ska stärkas lokalt.
Fru talman! Det finns i Sverige en djupt rotad omsorg om det lokala självstyret. Det visar inte minst den här debatten. Jag är glad över intresset och engagemanget och att det bara växer i den här församlingen och i andra församlingar. Vi har en viktig gemensam uppgift att utveckla och stärka den enskildes möjligheter att utveckla sin omgivning och utvecklas i sin omgivning. Därför är den lokala demokratin inte bara en fråga om hur fri den enskilda kommunen är från statsmakten utan långt mer en fråga om hur vi kan behålla den lokala maktutövningen i hela landet av och för hela folket. För detta har vi ett stort ansvar på riksnivå - glöm inte det. Tack för ordet.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat vad regeringen är beredd att göra för att leva upp till åtagandena från livsmedelstoppmötet samt för att skapa en globalt rättvis jordbrukspolitik inom WTO och EU. Detta är mycket viktiga frågor för regeringen, som vi har arbetat intensivt med under en lång tid. 1996 beslutade stats och regeringschefer att antalet svältande och undernärda i världen skulle halveras till år 2015. En stabil livsmedelsproduktion kräver ett långsiktigt hållbart jordbruk. Den största utmaningen är dock inte att skapa en större produktion, utan att skapa sysselsättning och köpkraft. Det stora problemet är resursfördelningen, maten finns men är snett fördelad mellan länder och inom länder. Regeringen verkar i flera olika forum för att främja en långsiktig livsmedelssäkerhet. Sverige arbetar inom både EU och Världshandelsorganisationen WTO för att skapa en rättvis jordbrukspolitik och en mer liberal handel, där man tar stor hänsyn till utvecklingsländernas behov. Sverige är medlem i FAO, FN:s livsmedelsorgan. Genom detta medlemskap stöder Sverige organisationens viktiga roll och verksamhet att bl.a. övervaka de globala naturresurserna avseende jordbruk, fiske och skog, föreslå politiskt relevanta förändringar i förvaltningen av naturresurserna samt utgöra ett forum för mellanstatligt samarbete och förhandlingar. FAO utgör en kunskapsbas och ett stöd för u-länderna i arbetet att långsiktigt motarbeta fattigdom och hunger. Inför de stundande WTO-förhandlingarna bistår organisationen t.ex. u-länderna med utbildning och stöd. Regeringen har dessutom tillsatt en rådgivande grupp för livsmedelssäkerhetsfrågor för att utveckla ett strategiskt tänkande kring global livsmedelsförsörjning. Policygruppen, under ledning av f.d. riksdagsledamoten Lena Klevenås, ska bl.a. sprida kunskap kring problemen med global livsmedelsförsörjning. Inom EU är Sverige starkt pådrivande för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken så att den bl.a. blir mer rättvis gentemot tredje världens länder. Detta visar sig t.ex. i att Sverige driver frågor om att minska jordbruksstöd och att sänka gränsskyddsnivåer, så att de konkurrens och handelssnedvridande effekterna minskar. EU kan bidra till att stimulera u-ländernas utveckling genom en ökad frihandel på jordbruksområdet. Detta kan ske dels genom att minska exportsubventioner som konkurrerar ut u-ländernas egna producenter, dels genom att ge u-ländernas export av jordbruksprodukter tillträde till EU:s marknad. Detta kan uppnås genom en ny omfattande reform på EU:s jordbruksområde, vilket Sverige arbetar för. På EU:s jordbruksråd i september 1999 var Sverige mycket pådrivande för att få in frågan om uländernas situation i EU:s förhandlingsmandat inför den nya WTO-rundan. Sverige betonade att den nya rundan måste leda till förbättrade förutsättningar för en friare handel, där en reducering av gränsskyddet och sänkningar av exportsubventionerna är de viktigaste åtgärderna. Sverige framförde och fick gehör för att särskild hänsyn skulle tas till de minst utvecklade länderna. Regeringen beslutade i somras om ett uppdrag att utreda effekterna för u-länderna av de nu startade jordbruksförhandlingarna i WTO. Detta arbete utförs av Statens jordbruksverk, Livsmedelsekonomiska institutet, Sveriges lantbruksuniversitet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och Kommerskollegium, och ska slutredovisas i december 2000. Utredningen ska utgöra ett underlag för regeringen så att stöd och regler utformas på rätt sätt. Stor hänsyn till u-landsaspekter måste utgöra en förutsättning för ett nytt WTO-avtal inom jordbruksområdet. Detta har redan haft effekt genom att en delredovisning av denna utredning har medfört att Sverige lagt ett förslag i EU:s rådsarbetsgrupp för extern handel, den s.k. 133-kommittén. Förslaget handlar om positiv särbehandling av u-länderna i handelssammanhang och innefattar bl.a. områdena marknadstillträde, exportstöd och prisdumpning. Det svenska förslaget syftar till att konkretisera EU:s uttalade önskan att stödja u-länderna i WTO-förhandlingarna och därmed bana väg för en bred runda. Jag är väl medveten om att frågan om handelsliberalisering och ökat marknadstillträde för u-länderna kan vara kontroversiell inom EU-området. Men det är min förhoppning att bidraget kommer att ha stort inflytande på de positioner som EU-kommissionen presenterar i Även mer praktiskt verkar Sverige för att skapa möjligheter för en uthållig livsmedelssäkerhet. Genom Sida finansieras två stora regionala program i östra Afrika som syftar till att finna bättre metoder för småbönder att öka sin produktion genom en mera uthållig markanvändning. Sverige försöker driva frågan om en globalt rättvis jordbrukspolitik på alla plan, så att politiken är samstämmig. Det visar de exempel jag redovisat ovan. Vi har kommit en bit på väg, men vi avser naturligtvis att fortsätta att arbeta hårt med denna viktiga fråga.

Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för ett från min synpunkt positivt svar. Jag är väl inte helt överraskad eftersom jag har lyssnat på jordbruksministern ett antal gånger, framför allt via medierna, och förstått att det finns ett starkt intresse för dessa frågor. Så vi är väl i stort sett överens om inriktningen. Det finns nästan 1 miljard undernärda människor. Fattigdomen - beroende på hur man räknar - omfattar uppemot 2 miljarder människor. OECD, som sysslar med fattigdomsfrågor, och det livsmedelstoppmöte som tog upp undernäringen har uttalat att man vill halvera den siffran på ca 15 år, till 2015. Det är självfallet motiverat, eftersom det i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter görs klart den självklara rätten till mat - annars kan man ju inte överleva. Men hur är det med trovärdigheten bakom alla orden i de internationella förhandlingarna? Det talas om rättvis handel. Men sett till vad som sker inom WTO och dess medlemsstater lever man inte upp till detta. Det skulle krävas oerhört radikala åtgärder om man menar allvar med att halvera antalet fattiga till 2015. Befolkningsökningen ligger på i storleksordningen 80 miljoner per år - det finns lite olika siffror. En åtminstone 50-procentig ökning av spannmålsproduktionen skulle behövas till 2030. Ovanpå detta har vi de stora miljöproblemen, vattenbrist, markförstöring, bristande ekologisk anpassning, utarmning av den biologiska mångfalden. Det finns mängder av rapporter som visar hur världsmarknaden utestänger de fattiga länderna, vill jag påstå. Vi kan också se att EU:s politik inte är särskilt samstämmig. Jag jobbar mest med biståndspolitik och man kan tydligt se att när det gäller ambitionerna i biståndspolitiken - EU:s biståndspolitik kan för övrigt också kritiseras, den är inte särskilt bra - är jordbrukspolitiken motverkande. Det som görs inom biståndspolitiken motverkas av EU:s jordbrukspolitik. Jag tycker att man kan tala om en form av hyckleri här. Man gör en sak med den ena handen och en annan sak med andra handen. Jag förstår av det svar som jordbruksministern har lämnat att hon vill ändra på det. Jag har ett par översiktliga frågor som berör både EU-nivå och världshandelsnivå, som jag tror att det vore väldigt bra om man kunde hitta former för att tackla. För det första borde man göra konsekvensutredningar så att man ser vilka konsekvenser besluten får när det gäller att uppnå en rättvis livsmedelspolitik och en rättvis handel över huvud taget. I det här fallet gäller det att se om den samlade jordbrukspolitiken uppfyller målen. Man borde göra årliga avstämningar åtminstone på vissa nivåer. Min första fråga till jordbruksministern är vad regeringen har för inställning till konsekvensutredningar och regelbundna avstämningar av hur läget är. För det andra pekade jordbruksministern på ett svenskt uppdrag att utreda effekterna för u-länderna av nu startade jordbruksförhandlingar. Det finns också väldigt många frivilligorganisationer som kräver att man ska utvärdera det som hitintills har gjorts inom WTO-avtalet, både på jordbruksområdet och på andra områden. Min andra fråga till jordbruksministern är hur regeringen ser på dessa utvärderingar. Jordbruksministern sade i svaret att detta är en utvärdering bakåt i tiden. Jag har uppfattat det som en utvärdering av hur vi ska ha det i framtiden, om man kan tala om utvärdering i det sammanhanget. Det hela är lite oklart. Jag skulle vilja ha detta klarlagt.
Fru talman! Jag känner Berndt Ekholm, så jag vet att våra åsikter här kanske inte är alltför divergerande. Jag är ändå glad över interpellationen, därför att det är alltför sällan som vi belyser Sveriges och numera EU:s jordbrukspolitik ur ett globalt rättviseperspektiv. Ofta när vi debatterar detta här i kammaren och i andra offentliga institutioner talar vi om hur de ska stödja det europeiska jordbruket och de svenska och europeiska bönderna. Självklart vill vi båda, antar jag, ha ett starkt svenskt och europeiskt jordbruk, men det får ju inte ske som det gör i dag, enligt min och Sveriges regerings mening, på bekostnad av u-länderna. Vad som sker i dag är att vi producerar för mycket mat. Vi lagrar den maten, och vid lämplig tidpunkt dumpar vi den med hjälp av våra skattepengar i bl.a. u-länderna. Därmed förmenar vi u-ländernas landsbygdsbefolkning och bönder deras rättmätiga krav på att producera sin egen mat därför att det blir billigare att köpa den dumpade maten. Det är så systemet fungerar, och det är därför som det är så viktigt, vilket är ett av Sveriges krav, att ta ned och helst ta bort exportsubventionerna för de överskott som vi producerar i dag. Det är därför som det är så viktigt också att se hur produktionen och jordbrukspolitiken över huvud taget kan förändras, vad vi kan ge bönderna för nya uppdrag, så att matproduktionen tas ned men avfolkningen från landsbygden inte fortsätter såsom den gör nu. Därför har jag gett i uppdrag till Janken Myrdal, som nu jobbar på departementet, att formulera bondens nya uppdrag, nämligen att se hur ekologi, biodiversitet, öppna landskap osv. kan främjas ytterligare. Det handlar då om att kanske producera lite mindre mat men göra andra saker. Jag lyssnar till u-länderna, och jag gjorde det senast i april i FN. Deras samfällda starkaste kritik riktades då mot EU:s jordbrukspolitik. De sade: Det bästa ni kan göra för att främja utveckling i våra länder är att lägga om er jordbrukspolitik. Jag vill gärna tala om det för det gör vi så sällan i Sverige, utan vi talar mycket om bistånd och procentsatser, och det är självklart viktigt. Men vi talar alltför lite om denna förändring av jordbrukspolitiken som kan vara ett mycket, mycket aktivt verktyg för utveckling i dessa fattiga länder. Jag vill också peka på den globalkommitté som Leif Pagrotsky har tillsatt, som ska följa vad som händer med globaliseringen, hur den påverkar länder positivt och negativt. Det finns ju alltid en fram och en baksida också av globaliseringen. Vi är representerade i globalkommittén och kommer där att verka för att jordbruket ska bli en viktig del i arbetet för att få globaliseringen att inte leda till det som vi nu kan skönja, nämligen ökade klyftor och ökad fattigdom, utan att vi kan använda den som ett rättviseinstrument. Låt mig slutligen säga att vi har inom EU fått igenom fått ett förslag som innebär ett tull och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för all export från mindre utvecklade länder. Det är Sverige som har drivit fram detta. Detta var också det enda, vill jag säga, som kommissionär Fischler kunde svara i FN i april när han fick kritik.
Fru talman! Det finns mycket som jordbruksministern lyfter fram här som är väldigt bra. Jag känner till en del av det också, exempelvis Pagrotskys kommitté för globaliseringen. Jag kan påminna jordbruksministern om att vi också har en stor biståndsutredning som naturligtvis berör livsmedelspolitiken och som är oerhört viktig. Det som jordbruksministern sade om vad bonden ska göra när han inte är traditionell bonde längre är säkert ett mycket större problem i u-länderna än här i Sverige. Men det är naturligtvis helt rätt tänkt att vi måste inse att det i de här länderna är en fråga om sysselsättning, kanske för halva befolkningen ibland. Jag delar jordbruksministerns uppfattning om uländernas kritik. Därför återkommer jag till frågan om vad det är för utvärdering som jordbruksministern talar om i sitt svar. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i den kritik som frivilligorganisationerna har riktat mot WTO-processen och som jag faktiskt tycker att regeringen inte har gett ett bra svar på. Jordbruksministern har ännu inte svarat, och egentligen inte heller handelsministern, på frågan om det inte vore rimligt att gå igenom vad det avtal som Uruguay-rundan innebar har gett så att man kan analysera resultatet någotsånär innan man går vidare. Jag ser annars en risk för att u-länderna kan känna sig bedragna och behöva komma in i ett nytt resultat. Det var en av orsakerna till att det gick snett i Seattle. Jag är alltså lite intresserad att höra om jordbruksministern kan ställa sig bakom kravet på en ordentlig utvärdering av Uruguay-rundan, i det här fallet när det gäller jordbrukspolitiken, för det kanske är svårt för jordbruksministern att uttala sig om de andra områdena. Det är nog bra att nyansera sig. Rättvis handel behöver ju inte innebära att man river allt skydd för alla, för då kanske den inte blir rättvis. Lika villkor kan innebära olika behandling. Detta är så tekniskt komplicerat att jag inte kan reda ut vad det innebär när det ska omsättas i praktiken. Men jag begriper att vi ivärlden behöver trycka ned våra exportsubventioner och minska vårt gränsskydd. Det är ganska uppenbart. Långsiktigt tror jag t.o.m. att vi har råd att avskaffa det helt. Men jag är betydligt mer tveksam till att samma politik kan omsättas generellt i u-länderna, för de är så otroligt olika. För en del länder fungerar det nog bra och skulle vara drivande för deras utveckling av jordbrukspolitiken och för deras export, för andra skulle det inte vara det. De är helt enkelt inte jämförbara. Det kan säkert innebära att lokal jordbruksproduktion slås ut och att man i stället börjar odla bananer. För många år sedan var jag i Costa Rica, och de lokala bönderna där sade att deras jordbruksproduktion slogs ut därför att de stora plantagen köpte upp marken eller mer eller mindre tvingade till sig marken för att odla bananer för export till oss. På det sättet blev det ingen lokal livsmedelsproduktion alls, och det kan ju inte vara ett rimligt förhållande. Här är det alltså fråga om den totala avregleringen. Hur ser jordbruksministern på den? Jag tror väldigt mycket på avregleringen, men jag tror också på en viss flexibilitet. Det är viktigt att man använder lite sunt förnuft här och kan se att vi måste behandla varandra olika. Det är alltså frågan om en utvärdering och frågan om hur långt man kan gå med avregleringen som jag tycker är väldigt viktiga. Sedan delar jag den bild som jordbruksministern gav av EU. Jag tror att jag återkommer med ytterligare en fråga i nästa inlägg, annars blir det för många frågor så att jag inte får svar.
Fru talman! Ja, visst är det så att länderna skiljer sig väldigt mycket åt. Låt mig ge några siffror. Jordbrukets andel av BNP 1998 i låginkomstländer var 21 %. Jordbrukets andel i höginkomstländer var 2 %. Det visar hur beroende de fattiga länderna är av sitt jordbruk. Andelen befolkning som ansågs som jordbrukarbefolkning i i-länder var 8 % och i u-länder 53 %. Det är klart att vi måste ta hänsyn till detta, det är min och regeringens uppfattning, när vi nu driver frihandel och liberalisering. Vi måste också ställa oss frågan - och det är också ett av de uppdrag som de myndigheter som jag nämnde har fått - hur vi i Sverige har fått vårt välstånd. Ja, inte har vi fått det genom fri handel på jordbrukets område, om vi går hundra år tillbaka i tiden, utan mycket av vårt välstånd bygger på jordbruksproduktionen. Men det bygger också på en väldig protektionism. Det handlar om tullmurar och om andra typer av protektionism som vi har haft under nästan hundra år och som vi har kunnat bygga ett välstånd på. När vi var färdiga med det ansåg vi att vi kunde liberalisera. Det var också det vi gjorde i början på 90-talet. Nu är vi tillbaka till en protektionism inom EU. Men vad jag vill säga är att det är klart att man inte kan kräva en full avreglering av u-länderna, utan de måste bedömas för sig. Man måste titta på de olika länderna och se vilken typ av skydd varje land behöver för att bygga upp sig. Det har vi själva gjort, och det är rimligt att vi också ger u-länderna denna möjlighet. När det sedan gäller frågan om att inte bara titta framåt utan också titta bakåt, på Uruguayrundan, ska jag gärna medge att det uppdrag som jag har givit till på u-länderna är framåtblickande. Men jag tar gärna till mig det Berndt Ekholm säger, och jag ska se om vi på något vis också kan göra en tillbakablick. Det är inget löfte, men jag ska se över om det är möjligt att göra det på just jordbrukets område.
Fru talman! De svar jag fick sist behöver jag egentligen inte kommentera, för dem är jag nöjd med. Vad gäller hänsynstagande till u-ländernas situation vill jag säga att det är sorgligt att vi i Europa har fortsatt. Sverige har tyvärr genom EU-medlemskapet tvingats att återuppta en viss protektionism. Vi borde ha kunnat lämna den bakom oss i utvecklingen, men jag har förståelse för att u-länderna behöver den. Jag ska ta den tid jag har kvar till en fråga om EU. Jordbruksministern har sagt väldigt mycket om EU, men det är helt uppenbart att det är något tokigt med exportsubventionerna. Jag såg att EU i mitten av 90 talet stod för 85 % av världens samlade utgifter när det gäller exportsubventioner. Jag tror att det var 1994. Så stod det i ett material. Jag kan inte gå i god för att den siffran är korrekt. Det låter väldigt mycket. Men det är säkert så att EU står för den dominerande andelen, och det är skäl nog att reflektera. Var och en kan förstå vad det kommer att betyda när det gäller trycket på produktionen, vårt överskott och svårigheterna för u-länderna att exportera. Det är klart att vi måste minska och långsiktigt avskaffa dem. Vi måste också öka marknadstillträdet och få ned tullskyddet som vi har här i Europa. Utöver att vi öser över dem billiga livsmedel från Europa är det dessutom så att de har svårt att exportera till oss. Då talar jag om EU-länderna. Min sista fråga gäller följande. Jag har läst en del om tulleskalering, dvs. att tullarna blir högre desto mer förädlade produkterna blir. Det låter logiskt, men för u-länderna innebär det att det minskar deras möjligheter att satsa på att förädla sina produkter. Tullarna blir då högre på exporten, och det är ju som regel också förädlade produkter som man vill exportera och inte bara råvaror. Det gör helt enkelt att u-länderna blir kvar som råvaruproducenter. I alla fall i Europa praktiserar vi en politik som gör att vi hämmar deras utveckling när det gäller förädlade produkter. Där har jag en fråga. Är jordbruksministern beredd att arbeta för att tulleskaleringen ska ändras?
Fru talman! På denna sista fråga vill jag svara att kommissionen har lagt fram ett förslag. Vi ska också se att det faktiskt görs saker. Även om det går väldigt sakta görs det saker. Kommissionen har lagt fram ett förslag som innebär tull och kvotfritt tillträde till EU:s marknad för all export från mindre utvecklade länder. Vapenexport är det enda fullständiga undantaget. För de känsliga varorna - dit räknas bananer, socker och ris - ska implementeringen av åtaganden ske stegvis inom en period av tre år. Det är Sverige naturligtvis positivt till. Vi vill gärna titta lite mer på de ekonomiska konsekvenserna och detta förslag behöver diskuteras även fortsättningsvis, men det händer ändå en del saker. Jag är inte säker på att det går igenom, för den inställning som Sverige har delas inte av alla länder. Det känner Berndt Ekholm väl till. Jag skulle också vilja ta upp en annan sida av saken, som är svår gentemot u-länderna och som jag har varit i dispyt eller diskussion med dem om. Det gäller att vi vill föra in vissa andra mjuka frågor i WTO förhandlingarna, som t.ex. frågorna om djurskydd och miljö. Det är inte så enkelt, för EU som institution har låg trovärdighet. Man tror att det är ett nytt sätt att skydda sig ytterligare. Det kräver mycket av förklaring om de ska förstå att det inte är så - i varje fall inte från svensk sida - utan att det är ett sätt att skydda djuren och att skydda naturen. Men detta krav är ett problem i WTO förhandlingarna, därför att u-länderna de facto misstror oss.